Herr talman! Goda transportmöjligheter är en av de viktigaste förutsättningarna för det svenska välfärdssamhället. Utan ett väl fungerande transportnät hade vi i Sverige inte haft möjlighet att bygga upp den starka industri som ligger bakom det svenska välståndet, och inte heller hade vi haft så stor personlig rörelsefrihet eller så stora möjligheter att välja var vi skall arbeta och bo. Järnvägsutbyggnaden vid sekelskiftet bidrog till att Sverige blev världsledande inom stål och skogsindustrin, och utbyggnaden av vägarna under efterkrigstiden underlättade för utvecklingen av den verkstadsindustri som länge har varit en dominerande faktor i svenskt näringsliv. Det täta inrikesflyget och det tekniskt välutvecklade telenätet har inneburit att företag har kunnat etableras och upprätthållas spritt i landet och att de aktivt kunnat bidra till förbättrade förutsättningar för alla delar av Sverige. Näringslivet är således grunden för vår välfärd, för vår individuella och ekonomiska frihet. Näringslivet är också grunden för att vård och omsorg skall kunna ges dem som behöver det och för att kultur och utbildningsväsende skall få tillräckliga resurser. Vi tar allt detta för självklarheter, men i en tid av nedgång och kostnadskris för företagen blir medvetandet om varifrån grunden för välfärden kommer större, dock ännu inte tillräckligt stort. Näringslivets kostnadsproblem är allas våra problem. När vårt näringsliv inte kan konkurrera, inte sälja sina produkter därför att konkurrenterna har lägre priser och lika bra produkter, när våra företag flyttar till andra länder med lägre kostnader och vi därigenom får ökad arbetslöshet, då ökar medvetandet om varifrån välfärden egentligen kommer. Transportkostnaderna är en viktig del av företagens kostnader, och företagen strävar efter att sänka denna och andra kostnadsdelar. Men transportkostnaderna har under senare år utvecklats väsentligt mer ogynnsamt i Sverige än i viktiga konkurrentländer. Den utvecklingen har dessutom förstärkts de senaste åren. Från 1987 till 1990 steg kostnaderna för vägtransporter i Sverige med inte mindre än 30 %, och den ogynnsamma utvecklingen orsakades främst av ökade lönekostnader och kraftigt höjda vägskatter. Staten har ett särskilt ansvar för infrastrukturen, som ju i stor utsträckning ägs av staten, drivs och byggs av statliga verk eller myndigheter. Staten utformar också reglerna för privata aktörer. Staten kan medverka till att sänka kostnaderna för kommunikationerna genom snabbare och renare transporter, genom att effektivisera och förbättra samtransportsystemens förutsättningar och genom att bygga bort flaskhalsar och omvägar. Infrastrukturen har avgörande betydelse för vilka förutsättningar och villkor som gäller för människor och deras verksamheter. Det är ett väsentligt krav att infrastrukturen får ett utseende och en uppbyggnad som överensstämmer med människors önskemål och behov och inte anpassas till någon centralt skapad byråkratisk vision om hur samhället bör se ut. I den mån det går att finna marknadsanpassade mekanismer för att styra och finansiera infrastrukturen, bör dessa mekanismer utnyttjas. I många fall går det, i andra fall inte, att bygga upp sådana marknadsanpassade system. Då måste tills vidare den politiska styrningen och finansieringen finnas kvar. Förhållandena är mycket olika i skilda delar av vårt land vad gäller både den infrastruktur som är lämplig och den som faktiskt finns. Biltrafiken kan orsaka betydande skador på miljön, vilket måste motverkas bl.a. genom att den tekniska utvecklingen ytterligare stimuleras. Biltrafiken har också blivit ett problem i flera större städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, framför allt till följd av trängsel och köer. I övriga landet är bilen kanske mer än i storstaden en förutsättning för det dagliga livet, samtidigt som den där orsakar väsentligt mindre miljöproblem. Trots att vi ofta talar om kommunikationernas betydelse, trots att vi vet hur oändligt betydelsefulla kommunikationssystemen är för ett lands välstånd och trots att bristerna och deras följder tränger sig på oss och märks -- inte minst i de underutvecklade länderna -- har vi i Sverige under en följd av år försummat både nyinvesteringar och underhåll av transportnätet. På järnvägarna satsades praktiskt taget inte en krona under flera decennier, och före omstruktureringen av järnvägstrafiken och uppdelningen i banverk och SJ hade Sverige i detta hänseende halkat efter övriga Europa säkert 30 år. Under nästan hela 70 och 80-talen försummades såväl underhållet som förnyelsen av det svenska väg och järnvägsnätet alltmer. Detta har lett till en accelererande kapitalförstöring, som står i kontrast mot de växande behoven inför den ekonomiska och politiska integrationen med den europeiska kontinenten. Vägarna är av särskild betydelse i ett så vidsträckt land som Sverige. Det gäller såväl Norrlandsvägar -- t.ex. för skogstransporter eller enskilda vägar -- som de stora stråken för snabba transporter, Europavägarna. De avkastningsberäkningar som görs av vägverket och som ligger till grund för prioriteringsordningen när det gäller investeringar och underhåll visar att lönsamheten i investeringarna och underhållet är störst när det gäller de intensivast trafikerade vägavsnitten. Detta sammanhänger med behovet av snabba varutransporter, behovet av försäljning och distribution till olika delar av Sverige och inte minst till Europa. Näringslivet har utvecklat ett system för snabba transporter, just-in-time, för att kunna öka snabbheten i distributionen och för att kunna sänka kostnaderna för lagerhållning och transporter och därmed också för varor. Det är livsnödvändigt för oss i konkurrensen med framför allt övriga Europa att alla möjligheter tas till vara att sänka kostnaderna i och för näringslivet. Från moderat sida har vi i många pekat på att mer pengar behöver satsas i vägnätet, och vi har också föreslagit ytterligare satsningar. Även i år har vi i vårt budgetförslag anslagit två miljarder utöver regeringens förslag. Men det är då viktigt att förbättringarna sker där de gör mest nytta, ger störst avkastning. Det betyder inte att delar av landet skall försummas, men i den situation vi nu befinner oss i skall satsningarna först göras där de får störst effekt. Inrikesflyget i Sverige är förhållandevis väl förgrenat. Mycket beror detta på de satsningar som de enskilda kommunerna har gjort för att hålla egna flygplatser samt på det luftfartssystem som vuxit fram med Arlanda som nav och som gjort många och täta förbindelser samt snabba resor över dagen möjliga. Regeringens s.k. tillväxtproposition visar på insikt om transportsystemens avgörande betydelse för vårt land och på behoven av att stora satsningar nu görs. Regeringen föreslår i propositionen att en fond skall bildas och att särskilda satsningar skall göras på järnvägar, vägar och kollektivtrafik -- 5 miljarder 1990 92, 10 miljarder under 1990-talet och en planeringsram på 20 miljarder. Satsningarna skall enligt propositionen gå till större sammanhållna projekt av nationell betydelse. En särskild storstadssatsning på 5,5 miljarder ur fonden skall göras på de tre storstadsregionerna, under förutsättning av medfinansiering från resp. region. I övrigt förutsätts att samplanering och samfinansiering skall ske i många fall och att avgifter också skall kunna tas ut för att bekosta vissa projekt. Utskottet avstyrker regeringens förslag om en särskild inrättad fond och en delegation för att besluta om investeringsanslag ur fonden. Utskottet anslår dock samma belopp som regeringen men anser att riksdagen bör ha större inflytande över planeringsprocessen och anslagets fördelning och föredrar därför särskilda årliga anslag samt planeringsredovisning till riksdagen. Även i andra frågor har utskottet en annan mening än regeringen, t.ex. när det gäller satsningen på vissa projekt av nationell betydelse. Vissa regioner i landet skulle kunna gå miste om medel ur fonden. Utskottet anser därför att en rad uppräknade regioner också skall få del av anslaget. Därmed menar vi från moderat sida att en del av poängen med den särskilda inriktningen går förlorad, nämligen att medlen skall gå till projekt av nationell betydelse och med stor nytta. Här delar vi från moderat sida regeringens bedömning. Det är nödvändigt att i första hand göra de investeringar som ger en god effektivitet och avkastning. Storstadssatsningen är exempel på detta. Kringfartsleder och tvärleder löser knutar i trafiken. Kollektiv och spårtrafik lyfter bort en del av biltrafiken från gatunätet. Inte på över 25 år har någon utbyggnad av avlastande leder skett t.ex. i Stockholmsområdet, vilket när regionen vuxit befolknings och näringsmässigt samt när biltrafiken ökat så mycket lett till en igenkorkad stad, onödigt stora luftföroreningar, tidsförluster och irritation i hela regionen. Från moderat sida föreslås att ett nytt finansieringssystem övervägs, nämligen att en andel av bensinskattemedlen går direkt till att finansiera vägunderhåll, med andra ord ''raka rör'' från brukare till investeringsobjekt, vilket leder till mer effektivt använda medel och större förståelse från bilisternas sida. Vi menar också -- och detta redovisar vi i reservation 6 tillsammans med folkpartiet -- att försäljning av hela eller delar av affärsverken bör ske, varvid intäkterna kan investeras i infrastruktur, som ju alltid är samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Även avgifter bör kunna utgöra tillskott vid finansiering. Men avgifterna skall enligt moderat uppfattning inte kunna tas ut på befintliga vägar -- dessa vägar är ju redan betalda via skatter -- utan avgifter skall kunna tas ut endast vid nybyggande, särskilda projekt. Samfinansiering är också möjligt efter särskilda avtal med tänkbara medfinansiärer. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1, men jag står givetvis bakom även övriga reservationer med moderata namn. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det känns bra och glädjande att vi äntligen i utskottet har kunnat enas om en större satsning totalt på vår infrastruktur inför 1990-talet. Det är angeläget att säga att detta kan innebära att det kan bli en större sammanhållen investering av nationell betydelse för järnvägen, kollektivtrafiken och vägområdena. Nu gäller det att vi verkligen står för våra åtaganden och löften om pengar till att förverkliga de föreslagna utbyggnaderna och upprustningen av en förfallen infrastruktur i vårt land. Frågan är väl egentligen: Har vi råd att låta bli att satsa på en återuppbyggnad av vårt järnvägsnät eller en oundviklig satsning på våra vägar? Från folkpartiet liberalernas sida är vi också nöjda med att utskottets initiativ angående den föreslagna infrastrukturfonden innebar att den inte blev förverkligad utan att riksdagen som sig bör även i fortsättningen har fullt inflytande över de pengar som skall användas till infrastrukturen. Vissa delar av den svenska infrastrukturen har försummats och förfallit under ett antal år såsom järnvägen och våra vägar. Andra delar, t.ex. flyget och telekommunikationerna, har haft en gynnsammare utveckling. Folkpartiet liberalerna förordar en kraftig satsning på järnvägen och vägarna under 1990-talet. Ingen kan säga exakt vilka resurser som kommer att kunna avsättas för att förnya dessa försummade områden. Vad som blir möjligt är i hög grad beroende av den ekonomiska utvecklingen. Men även det omvända gäller -- investeringar i infrastruktur kan bli en hävstång för den ekonomiska tillväxten. Därför är det angeläget att vi politiker nu och under kommande år är beredda att göra sådana prioriteringar att utrymme skapas för omfattande strukturinvesteringar. Vi har också i motioner och i utskottsarbetet hävdat att vår bedömning är att det för drift, underhåll och investeringar i jänrvägar och vägar bör avsättas resurser i storleksordningen 140 miljarder kronor under 1990-talet. Av dessa pengar är det troligt att 40 miljarder behövs inom järnvägsområdet och 100 Vi har också i våra motioner anvisat hur dessa medel skall kunna skapas eller tas fram för att göra dessa nödvändiga åtaganden möjliga att genomföra under en tioårsperiod. Välståndets historia är tätt sammanflätad med transportsystemens. Utvecklingen inom andra samhällsområden har påverkat transporterna, och ibland har påverkan gått i andra riktningen -- nya fartygstyper fick nya hamnstäder och kulturer att blomstra, järnvägarnas utbyggnad skapade helt nya städer och samhällen, vägarna skapade möjligheter till kontakter och bättre arbetstillfällen. Allt tyder på att investeringar i infrastruktur är mycket lönsamma. Ett lands produktivitet påverkas positivt av en god infrastruktur. En god utveckling i Sverige förutsätter således goda förbindelser för både utrikes och inrikes trafik. Såvitt vi kan förstå sker en kraftig satsning på marktransporternas infrastruktur i hela Europa. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för vårt deltagande i Europasamarbetet och möjligheterna att handla på en allt friare marknad. Goda kommunikationer i Sverige är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och utkomstmöjligheter i alla delar av landet. Därför var det en skandal att inlandsbanan inte fick leva vidare med tanke på bl.a. turistverksamheten. Men det är en stor fördel att bl.a. stambanan, Mälarbanan, västkustbanan, E6 an och Öresundsbron färdigställs och byggs. Detta ger goda kontakter och bra kommunikationer. Det allmänna har ett stort ansvar för att kommunikationerna fungerar. Att kunna resa på våra vägar eller med kollektiva transportmedel är så grundläggande att det kan sägas ingå i den generella välfärdspolitiken. Det allmännas ansvar hindrar dock inte att avgiftsfinansiering är tankbar på vissa nybyggda broar och vägar. Glesbygdens trafikanter kan inte heller bära hela ansvaret för sina kommunikationer. Det skulle i längden bli alltför betungande och kostsamt för dem. Detta motiverar en regional utjämning och ett engagemang och ansvar från det allmännas sida när det gäller glesbygdens infrastruktur. Vi måste ha bra vägar och järnvägar i Sverige. De största städerna måste förbindas med motorvägar och snabbtåg. De glesare befolkade delarna måste ha goda väg-, tåg-, flyg och teleförbindelser med resten av Sverige för att ett vitalt näringsliv skall kunna existera och utvecklas. Detta kräver också upprustning av många länsvägar. Vi måste självfallet ge försteg för miljöanpassade lösningar. Inte minst av det skälet förordar vi en kraftfull satsning på tåg. Snabbtågen har under året blivit en ny attraktion för den svenska järnvägen. SJ kan här erbjuda resenären ett både bekvämt, snabbt och miljövänligt alternativ till flyg och bil. Vi måste hela tiden se till att samspelet mellan regionerna fungerar och vara beredda till särskilda insatser i glest befolkade regioner. Samtidigt måste vi vara beredda att skapa attraktiva storstäder, med bättre kollektivtrafik och renare miljö. Satsningen på infrastrukturen enligt vår partimotion har inte en nostalgisk bakgrund utan är en offensiv satsning och ett inslag i en strategi för att bryta pessimismen och stagnationen i Sverige. Det ingår i ett program för tillväxt, välstånd och bättre miljö. Tre av regeringen utsedda utredningsmän har lagt fram förslag om hur våra tre storstadsregioner bör organisera sina vägar, kringfartsleder, pendeltrafik och kollektivtrafik för framtiden. Det är ordentliga krafttag som måste tas för att vi skall få en fungerande infrastruktur i dessa regioner. Men såvitt vi kan se är det nödvändigt att något sker, och det snart. I annat fall kommer trafiken kring dessa kommuner att bli ett kaos, och en besvärlig situation kommer att uppstå när det gäller miljön. Det är alltså oerhört viktigt att statsmakterna, landstingen och de kommunalt ansvariga verkligen tar sitt ansvar och förverkligar intentionerna i de olika utredningarna, allt för att rädda sig ur en besvärande situation för både trafik och miljösidan. Men det gäller också att ge den som behöver använda sig av kollektiva transporter ett transportklimat som präglas av värdighet och snabbhet. Då skall vi inte heller glömma de handikappade, som är beroende av riks eller länsfärdtjänst i full utsträckning. De har väntat länge nog nu. Godstransporterna är viktiga för att vårt samhälle skall fungera. En stor del av dessa transporter går i dag på våra vägar. Många av dessa transporter skulle med en utbyggd och mer funktionell järnväg kunna föras över på järnvägen. Vi skall inte heller i detta sammanhang glömma sjötransporterna som i detta fall har stora möjligheter att ta över en del av de godsmängder som transporteras bilvägen inom och utom Sveriges gränser. Redan i dag är det över 50 % av det gods som exporteras från Sverige som levereras med båt från svenska hamnar. Inräknas färjegodset och malmexporten via Narvik stiger siffran till över Sjöfarten är också av stor betydelse för de inrikes transporterna. 45 % av transportarbetet -- 30 miljarder tonkilometer -- sker med båt efter kusten eller på de inre vattenvägarna. I dag krävs det snabba transporter på ett helt annat sätt än förut, och det får vi acceptera, men det finns också transporter av gods som med god planering och med möjligheter att transportera på ett annat sätt än per bil och järnväg kan föras över till sjön. Vi måste också ge handelsflottan och kustsjöfarten sin chans att svara för sin del av infrastrukturen. Driften av hamnar och terminaler är en viktig fråga i sjöfartspolitiken. Vi vill också på den punkten peka på möjligheten av privatiseringar. I dag drivs de flesta hamnar i kommunal regi, medan stuveribolagen ibland är privatägda. Vi är övertygade om att både kommunerna och sjöfarten skulle vinna på om flera hamnar såldes till privata intressenter. Även om medvetenheten om flygets miljöpåverkan växt de senaste åren, måste det slås fast att inrikesflyget har en avgörande regionalpolitisk betydelse för många orter och regioner i Sverige. Med tanke på Sveriges geografi är det sannolikt att flyget kommer att spela en viktig och växande roll i infrastrukturen. Vi tycker att det är angeläget att flyget i princip bär sina egna kostnader. Staten bör medverka i en övergripande planering av flygets förutsättningar, vilka enligt vår mening bör inkludera skärpta miljökrav på flygplanen och skärpta koncessionskrav beträffande flygplatserna. Men i övrigt bör staten begränsa sitt engagemang i branschens utveckling. Herr talman! Tiderna förändras och väl är väl det. Inför 1990-talet har partierna bjudit över varandra när det gällt satsningar i infrastrukturen. På 80-talet satsade Sverige 60 miljarder kronor på infrastruktur, och på 90-talet anser regeringen att vi bör satsa 100 miljarder kronor, medan Tony Hagström talar om 160 miljarder kronor. Vi kan då fråga oss hur mycket som är realistiskt att investera på tio år. Som redan nämnts är den stora begränsande faktorn det investeringsutrymme som finns tillgängligt. Dessa stora satsningar skall ske i ett läge när svensk ekonomi befinner sig i mycket stora svårigheter. Folkpartiet liberalernas uppfattning är att vi just nu står inför ett avgörande. Frågan är hur vi skall ha det med vår infrastruktur i framtiden. Kan vi lita på regeringen när det gäller de förslag som har utlovats om verkställighet? Avtal och löften är ju inte alltid detsamma som trovärdighet när vår regering arbetar. Det är nödvändigt med en ordentlig satsning. Infrastrukturen betyder mycket för Sveriges välfärd framöver. Vi får inte återigen försumma den möjlighet vi har att satsa på järnvägarna, vägarna, flyget och sjöfarten för en god och framgångsrik infrastruktur i vårt land, en infrastruktur som innebär att vi får riktiga och ändamålsenliga persontransporter och snabba och riktiga godstransporter som gynnar och utvecklar ett framgångsrikt näringsliv. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1. För övrigt ställer vi från folkpartiet liberalerna oss givetvis bakom de övriga reservationer som vi undertecknat, men yrkar inte i detta läge bifall till dem.

Herr talman! Goda kommunikationer är en förutsättning för att hela Sverige skall leva. En utbyggnad av kollektivtrafiken och ett väl utbyggt väg och järnvägsnät ökar möjligheterna för ett decentraliserat samhälle med boende och arbetstillfällen spridda över landet. Investeringar inom området person och godstransporter är en avgörande förutsättning för att skapa tillväxtmöjligheter i alla delar av landet. Inte minst för de företag som har långa avstånd till sina marknader är behovet av goda kommunikationer stort för att man skall kunna hävda sig både nationellt och internationellt. Man kan säga att ett lands utveckling och välstånd står i direkt proportion till dess utbyggnad av infrastrukturen. Under hela den socialdemokratiska regeringsperioden från 1982 och framåt har investeringarna i infrastrukturen, främst då i vägar och järnvägar, varit klart otillräckliga. På järnvägssidan har behoven varit mångfaldigt större än anslagen, och vägarnas investeringsandel av våra gemensamma resurser har stadigt minskat. Det var mot den här bakgrunden som vi för ett antal veckor sedan med stor spänning mottog regeringens s.k. tillväxtproposition. Nu äntligen skulle satsningarna komma. Av förhandsinformationen så hade allmänheten och även vi inom oppositionspartierna bibringats den uppfattningen att minst hundra nya friska miljarder skulle satsas på den viktiga infrastrukturen. Men tyvärr, som så många gånger förr så blev regeringens proposition i stora delar en besvikelse. Av de hundra miljarderna var det nästan bara en summering av redan utgående anslag. Dessutom fanns det en s.k. infrastrukturfond som totalt skulle komma att uppgå till 20 miljarder kronor, varav en mycket stor del skall gå till storstäderna. Till detta kom regeringens mycket optimistiska antaganden om avgiftsfinansiering och medverkan från näringsliv och andra intressenter. Från olika slag av vägavgifter förväntar sig regeringen intäkter på i storleksordningen 30 samfinansieringslösningar räknar man med intäkter på 10--15 miljarder kronor. Från centerns sida avvisar vi inte vare sig avgifter eller olika slag av extern finansiering. Vi är dock övertygade om att regeringens beräkningar av hur mycket pengar som kan komma in på detta sätt är alltför optimistiska. Det orealistiska i tanken på att få in 30 miljarder på någon form av vägtullar kan illustreras med ett räkneexempel som visar, att större delen av Sveriges vägnät skulle behöva avgiftsbeläggas eller att ca 750 000 fordon per dag och år betalar 15 kr. i vägavgift. Från näringslivet har mycket klart dokumenterats att något större intresse för att finansiera investeringar i infrastrukturen inte föreligger. När det gäller medfinansiering från kommuner och län vill jag understryka att staten inte får lov att agera utpressare, som man t.ex. gjorde i samband med utbyggnaden av västkustbanan. Det måste slås fast att ansvaret för att vi har ett väl utbyggt nät av vägar och järnvägar åvilar staten. Det är ett ansvar som vi från centerns sida aldrig kan medverka till att luckra upp. Centerns utgångspunkt för investeringar i trafikanläggningar är att investeringarna skall göras samhällsekonomiskt och miljömässigt optimala. Detta måste ske utifrån varje regions specifika förutsättningar och behov. Det innebär att i regioner och områden där vägtrafiken är det enda realistiska alternativet -- där skall vägarna prioriteras. I tätbefolkade områden däremot, där det finns underlag för en effektiv kollektivtrafik -- där skall kollektivtrafiken prioriteras. För långväga person och godstransporter skall i första hand järnväg och sjöfart samt i vissa fall flyget prioriteras. Det handlar enligt centerns mening inte om antingen eller, utan om att investeringarna sammantaget skall leda till en utveckling av hela landet och till en förbättrad miljö. Herr talman! I 1988 års trafikpolitiska beslut lade riksdagen fast ett antal delmål för trafikpolitiken. Det är framför allt två av dessa delmål som jag menar att regeringen och riksdagsmajoriteten har svikit. Det gäller dels det s.k. miljömålet, dels målet om att trafikpolitiken skall medverka till en bättre regional balans. När det gäller att göra trafiksektorns negativa miljöpåverkan mindre är det framför allt de uteblivna kraftfulla satsningarna på en utbyggnad av järnvägsnätet och kollektivtrafiken som är grunden till att jag påstår att miljömålet har svikits. Järnvägstransporter är ur miljösynpunkt överlägsna transporter på landsväg. Om järnvägen skall kunna ta över en stor del av person och godstransporterna krävs ett mycket omfattande investeringsprogram. Centern har under ett antal år krävt att minst 40 miljarder kronor skall avsättas för detta ändamål fram till sekelskiftet. Vi har tyvärr inte heller i år vunnit gehör för våra ståndpunkter. Beträffande de regionalpolitiska målen, kan en mycket stor del av vårt lands befolkning och näringsliv konstatera att läget är under all kritik. Framför allt är det grusvägarna och det s.k. lågtrafikerade länsvägnätet som har eftersatts. En betydande andel av det statliga vägnätet består av grusvägar. En mycket stor del av länsvägnätet har svag bärighet och saknar dessutom beläggning. Pengarna för drift och underhåll är så snålt tilltagna att man nu i flera län håller på att riva upp beläggningen och göra grusvägar av tidigare belagda vägar. För ett par veckor sedan var drygt Jämtland var andelen så stor som 40 % av den totala väglängden. I tillväxtpropositionen pekas E 3, E 4 och E 6 ut som vägar där särskilda satsningar skall ske. Det är i och för sig behjärtansvärt, men det löser tyvärr inte problemen i resten av landet. Ett par av vårens stora ''stridsfrågor'' i trafikutskottet belyser som i ett nötskal regeringens regionalpolitiska ambitioner på trafikområdet. Man är beredd att satsa mångmiljardbelopp på en Öresundsbro, men anser sig inte ha råd att satsa några i sammanhanget futtiga miljoner för att upprätthålla persontrafiken på inlandsbanan. Från centerns sida säger vi ja till persontrafik på inlandsbanan och nej till en Öresundsbro. Vi i centern har i vår motion särskilt tagit upp behoven av regionalpolitiska satsningar på väginvesteringarna. Glädjande nog har våra synpunkter, i alla fall till viss del, tillgodosetts i trafikutskottets betänkande, då man på s. 26 ''Det nya anslaget för investeringar i trafikens infrastruktur skall således främst användas för större sammanhållna projekt av nationell betydelse som gagnar tillväxten och miljön. Det betyder att vissa regioner i landet, med de av regeringen exemplifierade projekten, inte direkt får del av dessa medel. Det gäller Norrlands inland, Dalarna, Utskottet anser det därför angeläget att en större del av ordinarie anslag tillförs dessa regioner.'' Detta tycker jag är ett steg i rätt riktning, men det är tyvärr inte tillräckligt. Centern har krävt ett tioårsprogram för upprustning och beläggning av landets grusvägar och vi har även satsat en miljard kronor för detta ändamål i vårt budgetalternativ för det kommande budgetåret. Centern har också i sin motion med anledning av den s.k. tilläggspropositionen satsat totalt 8,5 miljarder satsas på järnvägar och 6,5 miljarder på bättre vägar, främst för att rösta upp länsvägnätet. I den konjunkturpolitiska situation som vi just nu befinner oss i är det viktigt att satsa på angelägna framtidsinvesteringar i infrastrukturen. Dels skapar det på kort sikt sysselsättning inom den viktiga bygg och anläggningsbranschen, dels står Sverige, genom dessa åtgärder, bättre rustat att kunna ta till vara den högkonjunktur som vi vet kommer. Från centerns sida anvisar vi också finansiering fullt ut för dessa projekt. Genom att t.ex. sälja ut statliga företag och investera dessa pengar i vägar och järnvägar omfördelar vi den statliga förmögenheten från passivt ägande till offensiva framtidsinvesteringar. Järnvägsobligationer och miljöavgifter är andra finansieringskällor. Herr talman! Det är inte bara glesbygdsområdena som har problem. Trafiksituationen i våra storstadsområden dras också med stora bekymmer, dock av en helt annan art. Utskottet föreslår att sammanlagt 5,5 miljarder kronor skall gå till de tre storstadsregionerna. För min del vill jag understryka att det i första hand är viktigt att utvecklingen av kollektivtrafiksystemen i dessa regioner prioriteras. De s.k. storstadsöverenskommelserna, som ligger till grund för den här satsningen, bygger på utbyggda kollektiva trafiksystem och på omfattande motorvägssystem i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi i centern accepterar inte någon koppling mellan satsningarna på å ena sidan utbyggd kollektivtrafik och å andra sidan utbyggda motorvägar. Ur miljösynpunkt är det viktigt att det är kollektivtrafiksatsningarna som kommer till stånd först, innan eventuella vägutbyggnader genomförs. Enligt vår uppfattning skall det alltså inte finnas något krav på att de här storstadspaketen skall genomföras i alla delar för att statens andel, de 5,5 miljarder kronorna, skall kunna utgå. På den här punkten tycker jag att utskottsmajoritetens skrivningar är ganska oklara. Det vore bra med ett klarläggande under debattens gång av hur detta skall tolkas. I Stockholmsuppgörelsen är satsningarna på kollektivtrafik positiva, men otillräckliga. Uppgörelsen borde enligt vår mening ha utformats så att motorvägarna lämnats utanför, en storsatsning gjorts på spårburen kollektivtrafik och miljöavgifter lagts på innerstadstrafiken. De intäkter som på så sätt erhållits borde man ha använt till ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken och till infartsparkeringen. De motorvägssatsningar som ingår i överenskommelsen, bl.a. Österleden och Västerleden, innebär svåra konsekvenser för Stockholmsmiljön. Det blir mer biltrafik i stan och värdefulla grönområden offras. I Göteborgsregionen är det i första hand pendeltågstrafiken som behöver utvecklas för att man skall kunna komma till rätta med de svåra miljöproblem som biltrafiken för med sig. Den föreslagna nya sträckningen av E6-an öster om Göteborg har mycket tveksamma trafikpolitiska effekter och måste därför ytterligare noggrant studeras innan man definitivt tar ställning till det projektet. Sedan gäller det satsningarna i Malmöregionen. Dessa är i stor utsträckning baserade på den tänkta Öresundsbro av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Följaktligen har vi en annan syn på hur Malmöregionens trafik skall byggas ut. Däremot välkomnar vi de satsningar som görs i Malmööverenskommelsen för att åstadkomma en bättre inomregional trafik. Vi menar att det behövs en väsentligt kraftfullare satsning på en utbyggd pendeltågstrafik i regionen. Herr talman! På ett flertal väsentliga punkter har trafikutskottet vid sin behandling av tillväxtpropositionen som sagt gett regeringen bakläxa. Det gäller då framför allt det faktum att riksdagen inte är beredd att inrätta en särskild fond för infrastruktursatsningar. I stället blir det fråga om ett anslag. Dessutom stärks det parlamentariska inflytandet, via riksdagen, över hur pengarna skall användas. Det gäller också de ökade regionalpolitiska satsningar som jag tidigare har redogjort för. Dessutom har utskottet på ett bra sätt klarlagt vad som menas med samfinansiering av pengar ur anslaget för infrastrukturinvesteringar. Detta klarläggande innebär i praktiken att kravet på samfinansiering har undanröjts. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 13.

Herr talman! Allra först vill jag tala om att jag är mycket glad över vändningen i frågan om inlandsbanan. Tack vare arbetsmarknadsutskottets enhälliga uttalande kan trafiken på denna bana, förhoppningsvis, rulla även den här sommaren. Detta är möjligt genom centerns initiativ i detta avseende, och för detta tackar jag er i centern. Men samtidigt är det så, att utan den otroligt starka folkopinion som har funnits i hela landet -- och kanske framför allt i de fyra berörda länen -- skulle det inte heller för arbetsmarknadsutskottet ha varit möjligt att få till stånd ett vettigt beslut. I den här debatten skall jag inte presentera min trafikpolitiska vision om Hela folkets järnväg. Jag tänkte att jag på det sättet kanske skulle hejda kommunikationsministerns mest arroganta kommentarer. Georg Andersson blev av någon anledning mycket illa berörd över den här visionen förra gången det begav sig. För den som vill ta del av den miljöinriktade framtidsbild som jag då presenterade kan jag tala om att både den bilden och statsrådets kommentarer återfinns i riksdagsprotokollet från den 28 april 1989. Det trafikpolitiska beslut från 1988 som regeringen hänvisar till i alla sammanhang är enligt min uppfattning förödande. Men det menar bara de som anser att det behövs en helt ny infrastruktur för trafiken, där miljöhänsynen måste vara avgörande. Tyvärr har de misstankar som vi i vänsterpartiet hade -- det var få som ville lyssna på oss -- 1987/88 bekräftats av verkligheten. Många hävdar att järnvägstrafiken, jämfört med den ökande bilismen och flygtrafiken, nu är ännu mer i strykklass än den var 1988. SJ har medvetet minskat sin personalstyrka med ungefär 4 500 personer genom att inte nyanställa. Nu har SJ, för första gången sedan 30-talet börjat säga upp personal. Nära 1 000 personer har varslats. T.o.m. nyutbildade lokförare får sparken! En del av SJs verkstäder har sålts ut. Andra håller på att läggas ned -- t.ex. i Östersund, Luleå, Gävle och Norrköping -- eller också inskränks verksamheten på olika sätt. Herr talman! Det här är ett enormt slöseri med mänskliga och materiella resurser. Det är en skandal också med tanke på att en utveckling av järnvägen skulle kunna rädda inte bara viktiga jobb utan också vår miljö. Finns det någon som tror att det med dagens högervridna trafikpolitik går att inbilla dem som finns kvar på SJ att järnvägen har framtiden för sig? Det nyliberala fjäsk med EG-kommissionen som låg bakom sprängningen av Hela folkets järnväg leder steg för steg till en upplösning av SJ och en privatisering av de företagsekonomiskt lönsamma bitarna. SJ är av allt att döma på väg in i en akut ekonomisk kris på grund av regeringens, riksdagsmajoritetens och SJ-styrelsens politik. När den annars så hurtfriske Stig Larsson nyligen besökte trafikutskottet varnade han för regeringens senaste förslag på området. Om exempelvis den s.k. skadlighetsprövningen slopas, dvs. om det blir fritt fram för bussbolagen att starta trafik var de vill i konkurrens med järnvägstrafiken samt om trafiken på stomnätet öppnas för konkurrens från privata bolag, ligger SJ verkligt illa till. Att döma av debatten i går med Georg Andersson om järnvägstrafiken och framtiden tycker han inte att det här är helt okomplicerat. Det enda som Stig Stockholm och Göteborg på sikt skall vara kvar i Vi i vänsterpartiet, tidigare vpk, har i många år motionerat om kraftigt höjda anslag till järnvägen för underhåll, upprustning och nyinvesteringar. Behovet av nyinvesteringar uppskattar vi i dag till 65 miljarder under en tioårsperiod. Den siffran baseras på material som banverket tidigare har presenterat. Enligt oss i vänsterpartiet måste det här behovet styra riksdagens beslut om anslag på området över huvud taget. Följdriktigt kräver vi också att de nya infrastrukturpengarna om 10 + 10 miljarder enbart skall användas till järnvägar och övrig miljövänlig kollektivtrafik. Vi i vänsterpartiet anser dessutom att hela summan om 20 miljarder skall anslås och användas fr.o.m. nu och t.o.m. budgetåret 1992/93 i stället för att detta skjuts på en osäker framtid. Men regeringen agerar konsekvent i Scan Linkkonsortiets och vägbyggarmaffians anda. Det förekommer vissa miljövänliga valårsfraser. Men samtidigt planerar regeringen för ännu mer vägtrafik i förhoppning om att det skall ge Sverige ekonomisk tillväxt. Sedan den mäktiga industriledareklubben European Round Table med Pehr Gyllenhammar i spetsen för några år sedan lanserade sina byggprojekt har den socialdemokratiska regeringen agerat helt förryckt. Fler motorvägs och bilbroprojekt kommer att förverkligas, precis som lobbyisterna har krävt -- men i strid med allt sunt politiskt förnuft. Det spelar ingen roll vad projekten ursprungligen döptes till av de här ekonomiskt mäktiga. Regeringen har under alla år försökt att låtsas t.ex. att den inte har med Scan Link att göra. Men faktum är att det i praktiken är Nicolin, Arbetsgruppen för motorvägstriangeln och vägverkets ''visionärer'' som får som de vill. Precis som Nicolin förutspått i en radiointervju sker det i en steg-för-steg-strategi. När tidningen Arbetet avslöjade förspelet och hemlighetsmakeriet i januari 1984 beträffande planera på det här jätteprojektet, som skulle ''vända upp och ner på Sverige'', fick vi veta att ytterst få -- förutom allra högsta Volvoledningen -- hade känt till planerna. Tidningen skrev: ''Två av regeringens statssekreterare har blivit invigda under tysthetslöfte.'' Men inte ens Volvos styrelse hade fått information i det läget. Eftersom det för min del inte återstår särskilt många debatter här i kammaren på det trafikpolitiska området skulle det vara intressant att av någon av dem som i dag är invigda i det här få veta vilka två statssekreterare det är som mot tysthetslöfte har fått information. I regeringens tillväxtproposition och propositionen om Öresundsbron finns alla förslag som jag tidigare funnit i nämnda Arbetets artiklar från 1984, senare i Scan Links ''huvudrapport'' och hos lobbygruppen för Motorvägstriangeln. Gruppens uppvaktning Anderssons företrädare, på Motorvägstriangeln, förevigades med text och bild. Där finns bl.a. den dåvarande tekniske direktören för det statliga vägverket, Jan Brandborn, i fint sällskap med representanter från Industriförbundet och byggnadsentreprenörerna. Vad var det då för krav herrar lobbyister framförde? Jo, att E 3, E 4 och E 6 skulle byggas ut till ett sammanhängande motorvägssystem, kompletterat med utbyggnader av E 18 och riksväg 40. Det är bl.a. på den senare vägen Prometheusoch Driveprojekten skall börja utprovas i vägverkets regi med statligt stöd redan i år. Och de nämnda Europavägarna? Är det inte en lustig ''tillfällighet'', Georg Andersson och Birger Rosqvist, att regeringen i tillväxtpropositionen säger att just E 3, E 4 och E 6 ''är särskilt betydelsefulla vägstråk''. Detta är alltså det prioriterade och nationella vägnät som regeringen och utskottsmajoriteten vill bygga ut för mångmiljardbelopp. 1985 beräknades Motorvägstriangeln kosta 13 miljarder. Finns det någon här i kammaren som kan tala om hur mycket projektet i dag kostar enligt majoritetens förslag? I tillväxtpropositionen föreslår regeringen att den på egen hand skall få avgöra hur mycket av de 20 miljarderna som under 90-talet skall gå till vägar resp. järnvägar. Med tanke på de mycket blygsamma krav som nuvarande banverkschefen Jan Brandborn och styrelsen har på staten lär det inte bli mycket till järnvägen, befarar jag. Och de ''lobbygrupper'' som ärligt kämpar för att utveckla järnvägen vet att de inte har särskilt mycket att hämta hos Georg Andersson. Inlandsbaneuppvaktningarna är ett färskt exempel. Förslaget om fullmakt för regeringen att egenhändigt besluta om infrastrukturpengarna var för magstarkt t.o.m. för Georg Anderssons partikamrater i trafikutskottet. Samtliga partier har förkastat regeringens förslag, därför att det drastiskt skulle minska riksdagens inflytande över infrastrukturpolitiken. I majoritetens text heter det: ''Det är enligt utskottets mening inte tillräckligt att riksdagen i efterhand får kännedom om de projekt som regeringen beslutar om.'' En självklar fråga infinner sig: Hur vill då utskottsmajoriteten använda detta sitt inflytande över anslaget till trafikens infrastrukturprojekt? Jo, i detta stycke gör utskottets socialdemokratiskborgerliga majoritet en fantastisk politisk saltomortal. Efter att ha knäppt regeringen på näsan, klarar majoriteten inte ens av att ge konkreta besked i huvudfrågan. Inget av dessa partier kan tala om hur mycket av anslaget som de anser skall användas till järnvägar resp. vägar under 90-talet. I texten anger de inte ens hur anslaget på 5 miljarder för det innevarande budgetåret skall fördelas. Detta är pengar som borde börja rulla omgående, särskilt med tanke på järnvägsbehoven. Men om utskottsmajoriteten får gehör i riksdagen betyder det alltså att regeringen, trots alla invändningar, kan fördela anslaget helt efter sina egna triangel och Link-ambitioner. Om jag har totalt missuppfattat detta, rätta mig gärna. Jag är inte mer prestigebunden än att jag kan ändra mig. Ge mig dock en förklaring. Jag har försökt att granska vad dessa partier egentligen menar med sina yttranden i trafikutskottets betänkande jämfört med vad de har sagt och med den upprördhet som de har känt när det gäller regeringens tuffa attityd. Jag måste fråga trafikutskottets socialdemokrater, centerpartister och folkpartister: Menar ni att detta passiva förhållningssätt skall leda till att ''riksdagen får möjlighet att utöva inflytande över användningen av anslaget''? Framför allt: Kan ni tala om hur mycket av de 20 miljarderna ni vill satsa på järnvägen och övrig miljövänlig kollektivtrafik? Konkretisera hur ni vill fördela de 5 miljarderna som skall börja satsas redan i år! Vad vill ni ge järnvägen utöver era ordinarie anslag? Vänsterpartiet har i flera reservationer till betänkandet beskrivit, skulle jag vilja säga, sammantaget det mesta av den trafikpolitiska helhetssyn som vi står för. Den innebär också, som jag har sagt tidigare, att vi menar att transportstrukturen i det här landet måste förändras i grunden. Det fanns ett skede för inte så länge sedan då miljöminister Birgitta Dahl helt instämde i en sådan uppfattning. I dag är det tyvärr ganska lugnt på den fronten. ''Trafikpolitikens mål och inriktning'' visar vi hur vi vill se framtiden och vilka satsningar vi vill göra. Framför allt har vi angett att vi menar att alla de 20 miljarder som skall satsas framöver bör satsas på miljövänlig trafik, mest järnvägstrafik. Jag stödjer alltså de reservationer som vänsterpartiet står bakom.

I reservationen visar vi precis hur vi skulle vilja använda de första 5 miljarderna för innevarande budgetår, eftersom jag anser att vi måste ange det här i riksdagen, annars gör regeringen precis som den vill. Jag har redan yrkat bifall till reservation 3. Jag vill, herr talman, avsluta med att även yrka bifall till reservation 17, enligt vilken vänsterpartiet vill stoppa bilprojekten Prometheus och Drive med försöksområde Västsverige.

Herr talman! För drygt ett år sedan föreslog regeringen att det skulle inrättas en kollektivtrafikfond på 5 miljarder kronor. Förslaget var rimligt ur flera synpunkter. Investeringarna i kollektivtrafik, och i synnerhet i järnvägsnätet, är sedan lång tid tillbaka mycket eftersatta. Det finns ett nästan överväldigande eftersläpande investeringsbehov i järnvägar i hela landet! Denna eftersatthet kan beskrivas som en gigantisk subvention till väg och flygtrafik. Staten har i 40 års tid investerat mycket kraftigt i fler, bättre och större vägar men samtidigt satt järnvägssystemet på en dödlig svältkur. Det innebär att vägtrafiken har fått mycket stora fördelar i konkurrensen med järnvägstrafiken. Effekten har också blivit att järnvägstrafiken har tappat marknadsandelar och att många järnvägsförbindelser har lagts ner. Att järnvägstrafiken i absoluta tal kunnat hålla ställningarna vittnar endast om de stora fördelar som denna i sig har. SJ i ett banverk och ett trafikföretag öppnade möjligheter att på ett rättvisare sätt fördela investeringarna på ett samhällsekonomiskt mer effektivt sätt. En samordnad samhällsekonomiskt grundad investeringsplanering verkar i samma riktning. Följden har också blivit ökade investeringar i järnvägsnätet på senare år. En återuppbyggnad av järnvägsnätet har påbörjats i delar av vårt land. Men denna investeringsplanering grundar sig på det aktuella förhållandet där ingen hänsyn tas till alla negativa effekter som eftersatta investeringar i järnvägsnätet under tiotals år har gett. Det är därför rimligt att göra en särskild satsning på järnvägsutbyggnaden. En kollektivtrafikfond diskuterades också i bl.a. miljöavgiftsutredningen och storstadstrafikutredningen. Tanken var att låta miljöskatter och miljöavgifter på trafiken samlas i en fond. Pengarna skulle användas i samma syfte som avgifterna och skatterna, dvs. till att miljöanpassa trafiken. Behoven av en utbygd miljöanpassad kollektivtrafik i större städer är mycket stora. Skall vi kunna klara naturens krav, dvs. så högt ställda miljömål att trafikens bidrag till försurning, skogsskador, övergödning av haven, klimatförändringar m.m. minimeras, måste utsläppen från vägtrafiken minskas radikalt. Utredningarna visade bl.a. att det inte är möjligt med enbart avgasrening, utan att det också krävs att biltrafiken minskas till förmån för miljöanpassad kollektivtrafik. Detta är naturligtvis lättast att uppnå i tättbefolkade områden. Riksdagen godkände, med miljöpartiets benägna stöd, förslaget att satsa fem extra miljarder på kollektivtrafikinvesteringar. Men regeringen har underlåtit att fullfölja riksdagsbeslutet. I stället återkom regeringen nu i januari med ett nytt förslag om en fond för investeringar i trafikens infrastrukturer, alltså investeringar i såväl väg-, järnvägs som kollektivtrafikutbyggnader. I praktiken handlar det i hög grad om vägutbyggnader. I regeringsförslaget har man t.o.m. kopplat ihop nödvändiga kollektivtrafikutbyggnader i storstäderna med gigantiska vägutbyggnader -- detta trots att vägutbyggnaderna inte alls behövs för kollektivtrafiksatsningarna. På det sättet försöker regeringen tvinga fram vägutbyggnader. Förslaget om en infrastrukturfond är helt oacceptabelt. Det innebär ju att obalansen mellan väg och järnvägsutbyggnader bibehålls. Det innebär också att de positiva miljöeffekter som järnvägs och kollektivtrafikutbyggnaderna skulle kunna få fördärvas av ytterligare vägutbyggnader och därmed ökad vägtrafik. Miljöpartiet de gröna säger därför nej till förslaget om en infrastrukturfond. I stället föreslår vi kraftigt ökade anslag till banverket för utbyggnader av järnvägsnätet. Vi anser att totalt 65 miljarder ur statskassan skall anslås till detta under 1990-talet. Med en del samfinansierade projekt torde de totala nyinvesteringarna i järnvägsnätet kunna uppgå till minst 75 miljarder under 1990-talet. Vi föreslår också att ett nytt anslag för investeringsbidrag till miljöanpassad kollektivtrafik i och mellan städer inrättas. Investeringsbidrag bör gå till utbyggnader av pendeltåg, spårvägar, trådbussar, tunnelbanor, biobränsledrivna bussar osv. 3 miljarder bör redan nu avsättas för sådana investeringsbidrag under de närmaste tre åren. Totalt för hela 1990-talet bör 15 miljarder satsas för detta ändamål. Herr talman! När riksdagen förra året behandlade förslaget om en kollektivtrafikfond avslogs -- med miljöpartiets stöd -- själva fondkonstruktionen. Vi ansåg att det är olämpligt att inrätta en fond med egen styrelse och beslutsbefogenheter. I stället beslutade riksdagen att pengarna skall avsättas som ett engångsanslag. Trafikutskottet föreslår också nu att fondkonstruktionen för investeringar i trafikens infrastrukturer skall avslås. I stället föreslås ännu en gång ett engångsanslag. Det förbättrar riksdagens inflytande över hur pengarna skall användas i framtiden, och så långt är det ju bra. Men trots den förbättringen finns det avsevärda risker med ett nytt engångsanslag för investeringar i trafikens infrastrukturer. Engångsanslaget, liksom i ännu högre grad fondförslaget, gör det möjligt för regeringen att kringgå principen om en samhällsekonomiskt styrd samordnad investeringsplanering på trafikområdet. Regeringen kan helt enkelt strunta i miljökostnaderna och släppa fram miljöfientliga vägutbyggnader som annars inte skulle komma till stånd. Att detta är regeringens, och tyvärr också utskottsmajoritetens, avsikt framgår av två nyheter i förslaget. Man talar först och främst om att s.k. strategiska nationella projekt skall prioriteras. Med detta menas i huvudsak massiva utbyggnader av Europavägar till i första hand sammanhängande motorvägssystem. Vägarna betraktas i detta fall närmast som järnvägar -- långväga kommunikationsleder för mycket omfattande och tunga transporter. Sådana vägutbyggnader är sällan, eller kanske aldrig, förenliga med en god samhällsekonomi, i synnerhet inte om man fullt ut beaktar miljö och säkerhetseffekterna. Vi i miljöpartiet de gröna anser att bra vägar behövs i hela landet. Men vägpolitiken bör utformas så att vägnätets naturgivna fördelar kommer till sin rätt. Vägnätet är synnerligen finfördelat och omfattande, och biltrafiken styrs i hög grad av individuella beslut. Vägnätet är därför bäst lämpat för individuella eller mindre transporter ut till varje brevlåda. När det gäller masstransporter och långväga transporter finns däremot andra oftast betydligt bättre alternativ -- främst i form av järnvägar, sjöfart och kollektivtrafik i övrigt. Vi arbetar därför för en trafikpolitisk strategi med denna inriktning. Man kan naturligtvis fråga sig om regeringen har någon trafikpolitisk strategi. Mycket talar för att den helt enkelt saknas. Vad regeringen föreslår är ju närmast en laissez-faire-politik på trafikområdet. Det leder ofrånkomligen till en fördjupad trafikinfarkt orsakad av en överdriven vägtrafik. Det leder också till en ökad miljöförstöring som blir allt omöjligare att bemästra. Självklart leder det också till att miljöanpassade transportalternativ får allt svårare att utvecklas. I praktiken innebär också frånvaron av en ansvarsfull och miljömedveten strategi för trafikpolitiken att andra makthavare i samhället styr. Dessa makthavare är de stora biltillverkarna, de transportintensiva industrierna och inte minst de välorganiserade vägintressena. Dessa makthavare gör för övrigt gemensam sak såväl i Sverige som i EG. I går lade en organisation under namnet Bryssel. I denna organisation ingår framträdande industriledare från främst bilindustrin, däribland svenska Volvos P G Gyllenhammar. Jag har ännu inte hunnit ta del av deras senaste rapport, men förra gången de lade fram sin rapport om Missing Links hade det mycket starka återverkningar på såväl EGs som Sveriges trafikpolitik. En s.k. missing link är som bekant Scan Link, som inkluderar en Öresundsbro och en utbyggnad av E 6 till motorväg. Regeringsförslaget om nationella strategiska projekt går helt i linje med ERTs mycket tydliga trafikpolitiska strategi. ERTs strategi är just att bygga ut långväga och massiv vägtrafik i hela Europa. Någon påtaglig hänsyn till miljöeffekter, resursförbrukning, energiförbrukning eller trafiksäkerhet finns knappast. Regeringens brist på en ansvarsfull trafikpolitisk strategi medför i praktiken att dessa särintressen avgör hur trafiken utvecklas. Dessa särintressen står i strid med politiskt beslutade miljömål och krav på samhällsekonomisk effektivitet. Om riksdagen godtar förslaget om ett engångsanslag till investeringar i trafikens infrastrukturer, saboterar man de miljömål som riksdagen tidigare slagit fast. Riksdagen skulle då också tillåta regeringen att kringgå riksdagsbesluten om en samhällsekonomiskt grundad investeringsplanering. Den andra nyhet som visar att regeringen avser att kringgå en miljömässig och samhällsekonomisk grundsyn är de s.k. storstadspaketen. Regeringens förhandlingsmän har förhandlat fram investeringspaket med de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa paket innehåller dels välbehövliga kollektivtrafiksatsningar, dels massiva vägutbyggnader. Genom att bunta ihop det till sammanhållna paket som måste antas eller förkastas i sin helhet, försöker man få oss att acceptera omfattande miljöförstörande och resursslukande vägutbyggnader. I Göteborgsfallet är det så att en av de berörda kommunerna faktiskt säger nej till utbyggnaden av E 6, vilket kan få till följd att det inte heller blir någon kollektivtrafikutbyggnad. Detta är självfallet helt oacceptabelt. Från miljöpartiets sida har vi självklart krävt att kollektivtrafiksatsningarna skall kopplas loss från vägutbyggnaderna. Vi är övertygade om att det finns en stark majoritet även här i riksdagen för kollektivtrafiksatsningarna. Det är däremot mer tveksamt om de omfattande vägutbyggnaderna har samma starka stöd. Herr talman! Därmed går jag över till att kommentera några av de övriga frågor som behandlas i det betänkande vi strax skall fatta beslut om. Det gäller frågor om vägavgifter, samfinansiering, fordons och bensinskatter samt Vi i miljöpartiet anser att möjligheter att ta ut vägoch områdesavgifter skall införas. Det innebär ju att nyttjaren av den avgiftsbelagda vägen eller bron direkt får betala för att använda den. Rätt utformade kan avgifterna också bidra till att minska olägenheter med biltrafiken dels genom att finansiera kollektivtrafikutbyggnader, dels genom att få fler att i stället utnyttja kollektivtrafiken. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag att utarbeta ett förslag till lagstiftning om avgifter för väg och gatutrafiken. Regeringen kommer alltså att återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag. Jag vill dock redan nu påpeka vikten av att lagen utformas så att avgifter endast kan tas ut i speciella fall. Kraven bör vara att avgiftsbeläggningen inte skall få stimulera ytterligare biltrafik, utan underlätta för andra mer miljöanpassade trafiklösningar. Avgiftsbeläggning på befintliga vägar som medför att biltrafiken söker sig ut på mindre parallellvägar och där ställer till nya problem, måste uteslutas. Jag har sett ett konkret exempel på det här. Det gäller E4-an vid Åstorp i Skåne. Där har man tydligen tänkt sig en vägtull. Det skulle innebära att trafiken går över till mindre vägar och där ställer till problem i en rad samhällen. En viktig del i att få vettiga system för väg och områdesavgifter är att utveckla elektroniska avgiftssystem. Sådana forsknings och utvecklingsprojekt finns bl.a. inom EGs FoU projekt DRIVE, där även svenska deltagare är med. Vi i miljöpartiet stöder naturligtvis detta utvecklingsarbete. Vi vill också framhålla att denna forskning och utveckling av informationsteknologi i trafiken kan visa sig vara viktig för att undvika onödiga köbildningar och olyckor, för att bättre samordna biltrafik med kollektivtrafik samt även för att få en smidigare trafikföring med mindre miljöstörningar. Det är alltså angeläget att projekten byggs ut till att omfatta fler trafikslag, samordning m.m. Vi anser också att det är viktigt att även svenska forskare kan delta i större internationella FoU-projekt av denna typ. En annan diskussion som bedrivs parallellt med den om vägavgifter gäller beskattningen av vägtrafiken. Ett förslag som behandlas i betänkandet går ut på att en bestämd del av drivmedelsskatten skall gå direkt till åtgärder på vägområdet. Jag vill bestämt avvisa sådana förslag av främst två skäl. För det första är vägtrafiken samhällsekonomiskt sett underbeskattad. Den betalar inte sina miljö och olyckskostnader fullt ut i dag. Det betyder också att vägtrafiken har en betydande konkurrensfördel gentemot järnvägstrafiken. För det andra skulle konstruktionen med en bestämd andel av drivmedelsskatten till åtgärder på vägområdet verka som en positiv återkoppling som ensidigt stimulerar en ökad vägtrafik. Detta är oförenligt med såväl krav på konkurrensneutralitet mellan trafikslagen som med de miljö och trafiksäkerhetsmål riksdagen ställt upp. Samfinansiering är något av ett modeord i regeringens förslag till infrastrukturfond. Vi är självfallet också positiva till att andra än staten går in och på olika sätt bidrar till järnvägs-, väg och kollektivtrafikutbyggnader. Detta får dock inte vara en genväg förbi en samhällsekonomisk investeringsplanering. Det innebär med andra ord att medfinansiärer inte får diktera hur staten prioriterar olika satsningar. Prioriteringen måste ske på ett sådant sätt att trafiken miljöanpassas och att en bra trafikförsörjning tryggas i hela landet. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som miljöpartiet har fogat till betänkandet, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 4, som handlar om trafikpolitikens allmänna inriktning.

Herr talman! För inkomstbildning och levnadsstandard inom ett samhälle är dess produktivitetsutveckling av central betydelse. Under senare år har industriländerna fått vidkännas en stagnerande produktivitetstillväxt och därmed försämrade förutsättningar för privat och offentlig konsumtion. En negativ utveckling av produktiviteten kan till stor del förklaras av en reducerad investeringstakt inom den offentliga sektorn i form av minskade satsningar på infrastruktur. Med infrastruktur kan avses teknologiska och organisatoriska kunskaper och även sociala kontaktmönster. Men infrastruktur är också alla fysiska nätverk för transporter och kommunikation, såsom vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och anläggningar för post och tele. Betydelsen av infrastrukturens olika delar kan variera mellan länder och regioner beroende bl.a. på geografisk belägenhet, ekonomisk utvecklingsnivå och näringslivssammansättning. Så har också skett i hela Norden. Av det totala transportarbetet inom länderna har vägtransporterna tagit en allt större andel. I våra länder har, i likhet med de stora OECD-länderna, en sjunkande andel av bruttonationalprodukten avsatts till offentliga investeringar. Det har i sin tur inneburit en uppbromsning av infrastrukturuppbyggnaden. Inte minst vägsektorn har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av investeringarna. Arbetsproduktiviteten är klart avhängig av transportsektorns dimensionering och utformning. En förbättrad sådan kapacitet har följaktligen starkt positiva effekter på arbetsproduktiviteten inom industrin. Investeringar inom kommunikationssektorn får alltså verkningsfulla, positiva effekter. Det gäller i hög grad vägsektorn, och det gäller moderniserade och rationella järnvägssatsningar. Det gäller även en effektiv sjöfart med tillgång till en rationell hamnservice och goda väg eller järnvägsförbindelser för godsets transport till och från transportköparen, hamnen och fartyget. En förutsättning för att en nedåtgående trend i produktivitetsutvecklingen skall kunna brytas och vändas till det bättre är följaktligen ökade investeringar inom kommunikationssektorn. Utan tillräckliga investeringar kommer uppoffringar att få göras i den framtida konsumtionen och fritiden och även när det gäller miljön. Planering måste ske för att uppnå optimal samhällsekonomisk effektivitet. Vid investeringsbeslut måste därför hela transportsystemets karaktär av nätverk beaktas för att vinster av investeringar inom en del av systemet inte skall ätas upp av kapacitetsbrist inom andra delar. Ökade medel för infrastrukturinvesteringar innebär inte att andra investeringar i näringslivet missgynnas, tvärtom. Snabbare utbyggnad och bättre förutsättningar för transportsektorn höjer produktiviteten inom tillverkningssektorn och stimulerar investeringarna där. Sammantaget leder detta till en högre investeringsaktivitet inom hela samhället och därmed till en högre ekonomisk tillväxttakt. En väl utbyggd infrastruktur, som befrämjar en god produktivitetsutveckling, leder också till en förbättrad inkomstutveckling inom samhället. Det kan sägas att den ambitionsnivå beträffande satsningar på infrastrukturen som vi beslutar oss för är ett val mellan att transportera varor och tjänster eller att flytta arbetstillfällen till centrala Europas marknad. 75 % av Sveriges export avser i dag Europa, och den ekonomiska integrationen i Europa leder ofrånkomligen till ökande transportbehov. Det utskottsbetänkande vi nu behandlar och regeringspropositionen ''Näringspolitik för tillväxt'' slår fast betydelsen av att vårt land kraftfullt måste investera i marktransportsystemen under 90-talet, så att vi blir ännu mer internationellt konkurrenskraftiga. Detta skall ske alltmedan de övergripande målen för trafikpolitiken ligger fast, dvs. medborgare och näringsliv i hela landet skall ha en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Olika trafikslag skall samspela för att tillgodose transportköparens behov genom fria val av effektiva lösningar. De beslut som riksdagen i dag skall ta ställning till innebär att mer än 100 miljarder kronor kommer att investeras i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar under resten av 1990 Centerns talesman menade här att de åtgärder som vi nu diskuterar och som grundar sig på regeringens proposition ''Näringspolitik för tillväxt'' är en stor besvikelse. Jag har också lyssnat på de talare som gick upp i talarstolen före centerns Elving Andersson. Jag tolkade deras inlägg som att de hade en positiv grundsyn på regeringsförslaget. Men centern har bestämt sig för att uppträda här med en tyvärr alltför vanlig gnällig tonart. Vi har lärt oss att centern alltid föreslår mer, mycket mer, men att man sällan har hållbara, seriösa, långsiktiga lösningar på finansieringsfrågorna. De beslut vi nu skall fatta betyder att investeringarna i det närmaste fördubblas. Nu och då fattas historiska beslut. Jag tror att det här är ett sådant beslut. Vi socialdemokrater ser mycket positivt på den ambitionshöjning som regringens program innebär. Vi har inte låst oss för högst 100 miljarder, som somliga andra partiers företrädare anklagande och beklagande tycks hävda. Observera att vi säger minst 100 miljarder. Sedan står det ju varje riksdag fritt att späda på ytterligare, inte bara efter behovens storlek utan också, förhoppningsvis, efter råd och tillgång på ytterligare miljarder. Moderaterna och folkpartiet har enats i sina åsikter om finansieringen, och centern är till en del inne på samma tankegångar när det gäller finansiering: Sälj ut statliga företag, sälj statliga tillgångar! Vad man avser att sälja sägs inte i reservationerna. Men låt mig då säga att det socialdemokratiska förslaget för finansiering bl.a. innebär högre inleveranser till statskassan för bl.a. televerket och dess verksamhet. Ni andra vill sälja ut väsentlig infrastruktur, som exempelvis tTeleverket, medan vi behåller denna högklassiga infrastrukturgren i samhällets ägo och tillgodogör oss avkastning, som är god från ett välskött företag. I detta sammanhang vill jag igen komma med en liten fundering kring centern. Regionalt, inte bara i Kalmar län som jag kommer ifrån, går centern ut och kräver lokalisering av statliga företag och tusentals statliga jobb i den regionala rättvisans namn. Finns det två centerpartier, ett här i riksdagen, som vill sälja ut statliga och företag och privatisera, och ett annat centerparti på regionaloch lokalplanet, som i stället vill förstatliga och öka statens engagemang och även den offentliga sektorn? Hur får ni detta att gå ihop? Regeringen har för sin del starkt betonat nödvändigheten av en miljövänlig trafikförsörjning. Det är helt i linje med vad riksdagen tidigare har beslutat: miljöfrågorna skall ges en mer framskjuten plats än tidigare i det trafikpolitiska arbetet. Föroreningar skall begränsas, nationellt och internationellt. Luftkvaliteten skall radikalt förbättras i tätorterna, bullerstörningar skall begränsas. Här finns redan fattade beslut om personbilars obligatoriska avgasrening, dvs. katalysatorrening. Det har ställts krav på en bättre rening för lätta bussar och lastbilar från 1992 års modeller, och året efter gäller samma krav för tunga lastbilar och bussar. Det har fattats beslut om regler för blyfri bensin, och särskilda skatter i miljöns namn -- som dock mestadels irriterar och sällan applåderas -- för bruket av bensin och diesel har införts under protester från dem som ibland talar för en bättre miljö. Inom kort kommer riksdagen att fatta ytterligare beslut om det förslag från regeringen som har kallats En god livsmiljö, där regeringen framför fler förslag som syftar till att förbättra miljösituationen inom trafikområdet. Jag menar att vi är på god väg vad gäller att successivt få ner trafikens skadliga påverkan på vår miljö. För den skull får inte forskning och utveckling mot ännu bättre lösningar avta. Strävan för en ännu bättre miljö skall fortgå med hög intensitet. För finansieringen av investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafik hade regeringen föreslagit bildandet av en fond. 5 miljarder kronor skulle tillföras fonden innevarande budgetår på tilläggsbudget och ytterligare 5 miljarder kronor närmast kommande år från de avskattningsmedel som riksdagen tidigare beslutat skall användas i syfte att minska statsskulden. Ytterligare minst 10 Riksdagen skulle sålunda ge regeringen en planeringsram om 20 miljarder kronor för delfinansiering av förhandlingslösningar om aktuella trafikobjekt. Dessa medel skulle placeras på räntebärande konton i riksgäldskontoret. En rad projekt har angetts som särskilt angelägna att få till stånd och kunde delfinansieras med hjälp av den tänkta fonden. Utskottet har till alla delar instämt i dessa förslag. När det gäller järnvägar är det fråga om västkustbanan, norra stambanan, banan Mälardalen. När det gäller vägar är det fråga om Utskottet har helt instämt i behovet av de ökade satsningarna. Även den planeringsram på 20 miljarder kronor som regeringen föreslagit tillstyrker trafikutskottet. Frågan om medlen skall finnas i och komma från en fond eller om medlen skall anvisas helt över budget som anslag har diskuterats ingående. Finansutskottet har yttrat sig i denna fråga. Där framkom synpunkter som trafikutskottet har låtit väga tungt för sitt ställningstagande. Finansutskottet ansåg att en central fråga var på vilket sätt riksdagens reella inflytande över fondmedlen skulle säkerställas. Grundlagen medger visserligen stor flexibilitet på budgetregleringens område, men riksdagen har hittills för större anslag givit regeringen bestämda ramar och relativt detaljerade regler för hur medlen får användas. Finansutskottet ansåg att ett bemyndigande så stort som 20 miljarder kronor skiljer sig väsentligt från praxis. Normalt gäller att planeringsbemyndiganden knyts till utnyttjande av anslag. Trafikutskottets förslag innebär att tanken om en fond släppts, och medel motsvarande dem i den tänkta fonden får i stället anvisas direkt över statsbudgeten. De budgettekniska frågorna överlåts på finansutskottet. Det torde innebära att tidigare nämnda avskattningsmedel får gå in i statsbudgeten i stället för till riksgäldskontoret. Ett nytt reservationsanslag -- Investeringar i trafikens infrastruktur -- inrättas. I denna del är utskottet enigt. Viola Claesson nämnde här att hon som företrädare för sitt parti kunde ha accepterat inrättandet av en fond. Men Viola Claessons villkor var att praktiskt taget allt, i varje fall i en första omgång, skulle gå endast till järnvägar. Det villkoret är helt oacceptabelt. Stora delar av vårt land har stort behov av bra och väl fungerande vägnät för transporter. Det beslut som trafikutskottet fattade, nämligen att fonden lämnades därhän och att man i stället går anslagsvägen, innebär att den kraftiga satsning på infrastrukturen som tänkts inom fondens ram blir oförändrad. Med den ändring från fond till reservationsanslag som nu skett har utskottet, för övrigt enligt ett socialdemokratiskt förslag i utskottet, ansett det väsentligt att de anvisade medlen, dvs. reservationsanslaget, skall behålla sitt reala värde och knytas till 1991 års prisläge. Främst bör de nya medel som nu skall anvisas användas för en kraftsamling av större sammanhållna projekt av nationell betydelse som gagnar tillväxt och miljö. Det är också viktigt att investeringarna genomförs så att de bidrar till att riksdagens uttalade mål för stabiliseringspolitiken kan uppnås. Utskottet anser att det i kommande budgetpropositioner bör redovisas vilka projekt, pågående såväl som avslutade, som regeringen beslutat om med stöd av anslaget. Planerings och förhandlingsläge bör också redovisas för tänkta projekt, allt för att riksdagen dels skall få en helhetsbild, dels kunna utöva inflytande. När det gäller det nya anslaget och dess användning för större sammanhållna projekt av nationell betydelse blir följden att vissa regioner i landet, enligt de exemplifierade projekten, inte får del av de medel som det nya anslaget innehållet. Det har utskottet ansett mindre lämpligt, och det är därför enligt utskottet angeläget att större del av ordinarie anslag tillförs dessa regioner. Utskottet föreslår att detta förhållande skall beaktas inför kommande planeringsomgång. Det finns som bekant investeringsbehov även i dessa delar av landet. Det gäller Norrlands inland, Dalarna, Värmland Dalsland och sydöstra Sverige, dit också Gotland får räknas. För att uppnå så stor investeringsvolym som möjligt tillstyrker utskottet att höga krav på samfinansieringslösningar ställs. För vissa projekt bör kravet kunna ställas lägre. Det gäller objekt där det kan tänkas vara svårt att få till stånd finansiering från andra håll än genom AMS eller regionala bidrag. Herr talman! Sveriges tre storstadsområden spelar en viktig roll i vår nationella ekonomi. Trafiken har här ökat kraftigt. Väg och spårsystem har blivit slitna och otillräckliga. Biltrafiken har ökat och kollektivtrafikresandet har minskat. Det är problem med framkomlighet, det blir långa restider och fördyrade transporter. Trafiken i sin nuvarande tillämpning är miljöstörande. Människor, natur och kulturhistoriskt värdefulla miljöer belastas mer än de tål. För att få en bättre tingens ordning till stånd utsåg regeringen förhandlingsmän för staten för att förhandla med berörda parter, representerande regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Man har presenterat förslag för samtliga nämnda regioner. Det är en lång rad projekt, men jag skall ta det mycket kortfattat. För Stockholmsregionens del gäller det åtgärder för att få till stånd en önskvärd minskning av biltrafiken i innerstaden och styra trafiken till kringfartsleder. Det gäller utbyggnaden av järnvägar, tunnelbanan, snabbspårväg, stomnät för kollektivtrafik, minskat trafikbuller och införande av avgifter på väg och gatutrafik. Perioden för dessa åtgärder sträcker sig 15 år framåt i tiden. För kollektivtrafiken gäller det här en satsning på 14 miljarder och på trafikleder i stort sett lika mycket.

Det är angeläget att trafik och miljösituationen i storstadsområdena förbättras. Malmöregionen. Utskottet anser att ett villkor för utbetalning är att syftet med uppgörelsen som träffats kan uppnås i sina huvuddrag. Nu angivna medel till storstäderna bör tas i anspråk från det nya anslaget ''Investeringar i trafikens infrastruktur''. Regeringens förslag tillstyrks av en stark majoritet i trafikutskottet. Förslagen har ju grundats till stor del på överenskommelser som träffats på flerpartibasis mellan regionala företrädare och regeringens förhandlare. Med stor visshet antar riksdagen de förslag som här finns i trafikutskottets betänkande. Det ger förutsättningar för en god start för en bättre trafikmiljö i Slutligen bara åter en kommentar som gäller centern. Ute i landet, i buskarna så att säga, är centerns budskap i dessa frågor: ''Allt går till storstäderna, deras tunnelbanor och trafikstråk. Där gör man av med era pengar.'' Men här i riksdagen är ju centern med på besluten. Här tycker man också att 5,5 miljarder bör gå till storstadsområdena. Satsningar på kollektivtrafiken som vi har beslutat är visserligen positiva, skriver centern i sin reservation, men de är inte tillräckliga! Sådana synpunkter har inte framkommit i centern närstående nyhetsorgan på avstånd från huvudstaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 24.

Herr talman! Det är ju tråkigt om Birger Rosqvist uppfattar mig som gnällig, populistisk osv., men det får jag väl i och för sig leva med. Vi har från centerns sida varit vana vid att bli utsatta för den typen av påhopp i olika sammanhang. Efter hand brukar socialdemokraterna närma sig vår politik, men det tar ett tag. Vi fick ju ett exempel på det i går, när beskedet lämnades om den socialdemokratiska riksdagsgruppens ställningstagande i en annan fråga. Vi har fått leva med påståendet att vi har fört en våldsam överbudspolitik, när vi har föreslagit att det skall satsas 40 miljarder på järnvägarna under 90-talet. Nu börjar socialdemokraterna närma sig. Det är en bit kvar, men de är på väg åt rätt håll i alla fall. Så vi lever med att utsättas för sådana här påhopp. Huvudsaken är att vi får gehör för våra idéer. Tyvärr tar det ofta litet tid, men det brukar ske förr eller senare. De storstilade satsningar som Birger Rosqvist redovisar handlar egentligen, i den mån det är fråga om nya statliga pengar, om 20 miljarder. Det är stora pengar, och det är positivt att det nu kommer loss så pass stora resurser på det här området. Vad vi har ifrågasatt är de intäkter som man förväntar sig få från vägavgifter av olika slag och extern finansiering. Vi har en bestämd känsla av att det är alldeles för optimistiskt beräknat. Eller tror Birger Rosqvist att det är realistiskt att räkna med 30 miljarder i vägavgifter och i storleksordningen 15 miljarder från bl.a. näringslivet i samfinansieringsprojekten? Vi hyser från centerns sida väldigt stor tveksamhet till detta. Vi tror att det är väsentligt mindre belopp som går att ta in den vägen. Vi har principiellt inte något emot att ta in resurser på det sättet, men det gäller att vara realistisk när man beräknar beloppen. Birger Rosqvist säger att centerpartister ute i buskarna, som han kallar det, för en propaganda om att det går för mycket resurser på väginvesteringsområdet till storstäderna, medan vi i riksdagen för en annan politik. Landsbygden och glesbygden har varit oerhört missgynnade när det gällt investeringar. I det här betänkandet har vi nu, som svar på en centermotion, fått en positiv vinkling av de regionalpolitiska satsningarna. Jag påpekade också i mitt inledningsanförande att det är positivt. Det är ett steg i rätt riktning även på det här området. Naturligtvis har vi finansierat alla våra förslag. Det handlar inte om överbudspolitik. Vi menar att statligt ägande i företag av olika slag kan omvandlas till investeringar i infrastruktur. Det är ett sätt att bättre utnyttja samhällets samlade förmögenhet.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det Birger Rosqvist sade om behovet av att öka investeringarna i samhället. Men problemet med socialdemokraterna och också de flesta andra partier här i riksdagen är att de inte har någon klar trafikpolitisk strategi för vart man vill komma med alla de här investeringarna. Om man investerar åt höger och vänster där någon råkar skrika högt, är risken stor för kaos i stället för ett effektivt och bra samhälle. Jag menar att den stora utmaningen nu är att miljöanpassa trafiksystemen. De frågor Rosqvist tog upp om att satsa på miljön i fråga om trafiken är småsaker i förhållande till vad som borde göras om miljöförstöringen skall kunna stoppas. Skogarna i Sydsverige går mot sin död om nuvarande miljöförstöring fortsätter. Marken håller på att fördärvas i grunden på grund av att näringsämnen tvättas ur och hamnar i havet. Havet blir också förstört av samma skäl. Orsaken är i första hand trafiken. Det går inte att nonchalera detta och säga att det endast är fråga om att göra en marginell förändring. Rosqvist hänvisade till miljöpropositionen. Där finns nästan inget förslag som på något effektivt sätt kan klara dessa problem. Ökade krav på avgasrening har t.o.m. villkorats med att krav skall ställas först i EG -- trots att förslagen även där är otillräckliga. Rosqvist undviker alltså kärnfrågan i det som jag och andra har tagit upp, nämligen hur investeringsmedlen skall fördelas på trafikområdet. Det gäller hur mycket som skall läggas på järnvägsutbyggnad, kollektivtrafikutbyggnad, vägutbyggnader osv. Järnvägen har betydligt bättre miljöegenskaper än vägtrafiken, även om man skulle drömma om en väldigt effektiv avgasrening för bilarna. Då borde väl järnvägens naturliga försteg när det gäller att vara effektiv på masstransporter och långväga transporter utnyttjas i mycket högre grad. Nog måste väl Rosqvist hålla med om att investeringar i järnvägssystemet är långt mer eftersatta än investeringar på vägsidan. Gapet måste hämtas igen för att vi skall få en bra trafikstruktur. Jag vill också peka på den regionala snedfördelning som finns inbyggd i förslaget om ett engångsanslag, det f.d. fondförslaget. Det mest stötande är naturligtvis nedläggningen av persontrafiken på inlandsbanan och tidigare neddragningar av persontrafiken på norra Stambanan. Men faktum är att i denna proposition föreslår man egentligen ingenting när det gäller järnvägstrafiken i Norrland norr om Sundsvall. Man förväntar sig tydligen att Norrlands näringsliv och människor skall klara sig utan bra järnvägstrafik. Det är förödande.
Herr talman! Birger Rosqvist och jag har uppenbarligen samma uppfattning när det gäller sambandet mellan transportsektorns effektivitet och förutsättningarna för tillväxt och välfärd i samhället. Det är också Birger Rosqvists och min uppfattning att investeringar i transportsektorn är effektiva och bra. Det egendomliga är att han gör sig så lustig över de tre borgerliga partiernas förslag att med hjälp av utförsäljning av statliga företag och delar av statliga verk finansiera en del av dehär viktiga investeringarna. Förutom att man då åstadkommer en lönsam investering, skulle man också åstadkomma en bättre konkurrenssituation för den verksamhet som företaget eller delen av det statliga verket bedriver när man avskiljer den från t.ex. myndighetsutövning. Det är principiellt inte bra att sammanblanda dessa funktioner. I stället bör man bedriva konkurrens på lika villkor med företag som har en liknande verksamhet. Man får alltså en dubbel effekt. Det är verkligen på tiden att det görs storstadssatsningar. Det har inte gjorts satsningar på Stockholmsområdet på 25 år. Det behövs kollektivtrafik och vägar. Även bussar använder sig av vägar. Birger Rosqvist har inte vänt sig mot det, men andra har gjort det. Jag är inte särskilt imponerad över satsningarna. fr.o.m. 1991 är statens inkomster från kollektivtrafiken högre än statens utgifter. Stockholms läns landsting kommer att 1991 betala över 400 milj.kr. per år till staten i skatter och få tillbaka i länstrafikanslag 95 milj.kr. För hela länstrafiksektorn är motsvarande siffror 1,3 som man får tillbaka. Det är inte något man kan tacka staten kolossalt mycket för. Det är inte mer än rätt att man får tillbaka en del av satsningarna, särskilt som vi alla är överens om att de är så kolossalt värdefulla.

Herr talman! Jag hade hoppats att det skulle bli en debatt mellan alla partier. Jag ställde därför en fråga till alla de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Den var klar och kunde knappast missuppfattas. Hur mycket tänker ni satsa av infrastrukturmiljarderna på vägar resp. järnvägar? Det kan vara litet meningslöst att stå här och diskutera eller gå ut i valrörelsen med utfästelser. Jag vet att centern är beredd att satsa 40 miljarder kronor totalt på järnvägen, vilket kan jämföras med miljöpartiet och vänsterpartiet, som är beredda att satsa 65 miljarder kronor utöver infrastrukturpengarna -- eller kanske var det inkl. dessa. Hur mycket vill ni ha på resp. trafikgren? Varför kan ni inte tala om det? Varför svarar ni inte på hur det är med de 5 miljarder kronor som skall börja användas redan innevarande år? Ni säger att regeringen inte får ta sig så stora befogenheter som man vill. Passa på att tala om, när Georg Andersson är här, hur mycket av de 5 miljarder kronorna ni anser skall användas för t.ex. järnvägarna! Där är behoven stora. Jag vill gärna veta, även om regeringen kanske inte bryr sig utan hellre laborerar med pengarna på egen hand. Då skall ni inte komma sedan och påminna om att trafikutskottet har sagt att det är riksdagen som skall ha inflytande över pengarna. Ta nu denna chans! Jag tycker också att Birger Rosqvist skall svara på hur fördelningen av pengarna skall ske. Rosqvist sade nyss i talarstolen att vägtransporterna tar en allt större andel av de totala transporterna. Ja, vad då? Går det inte att göra något åt det, Birger Rosqvist, mer än att satsa ständigt nya miljarder på att laga vägar, bygga nya motorvägar, bygga en motorvägsbro över Öresund och liknande projekt över landet? Går det inte på något sätt att ha en uppfattning av vilka styrmetoder som skall användas för att samhället skall fungera i miljövänlig riktning, som vänsterpartiet har föreslagit? Jag håller med Roy Ottosson om att detta verkligen är en laissez-faire-politik, en låt gåpolitik, eller som om ödet bestämde dessa frågor. Enligt vad som framkommer i trafikutskottets betänkande och regeringens proposition kommer utöver länstrafikanslagen järnvägen av de ca 100 miljarder kronorna att få 26 miljarder kronor, medan vägarna skall få, hör och häpna, 67 miljarder kronor. Hur förklarar Birger Rosqvist det?
Innan vi går vidare i replikskiftet vill jag erinra om att replikskiftet gäller med anledning av Birger
Herr talman! Jag vill ge en replik i samband med Det är helt riktigt att vi i våra motioner i det här läget inte har nämnt några statliga företag som är aktuella. Det kan bero på att en utförsäljning av statliga företag inte är något som görs över en dag, en vecka eller en månad, kanske inte heller över ett år. Det är ganska komplicerat. Vi har vid olika tillfällen nämnt olika företag. Vi har t.ex. nämnt Vattenfall som ett lämpligt företag, och vi har också talat om bolagisering av televerket, posten och SJ. Detta har funnits med i våra motioner. Vi anser att det här är en bra del i finansieringen av en infrastruktur. Man får alltså ett varaktigt bevarande av det man placerar pengarna i. När det gäller storstadsregionerna kan jag helt ställa mig bakom vad Görel Bohlin sade i sin replik. Det är otroligt viktigt att i dagens läge göra någonting åt storstäderna. Därför är jag glad att det har gjorts utredningar kring detta. Men jag hoppas nu också att regeringen tillsammans med landstings och kommunalpolitiker verkligen ser till att det blir någonting gjort i dessa regioner. Och vi skall naturligtvis inte glömma Sverige i övrigt.

Herr talman! Det är riktigt, Elving Andersson, att ni har höga krav, att ni har många krav och att ni har dem ofta. Men betalningen för de krav ni ställer överlåter ni till andra, och ni går lika ofta energiskt emot betalningen av notan. Roy Ottosson! Jag håller med om att järnvägen skall utnyttjas i stället för vägen till masstransporter; det har jag hävdat hela tiden. Men långtifrån allt kan transporteras med järnväg, och för järnvägsgods måste man oftast i båda ändar använda vägen som komplement. Trafiken måste läggas upp på ett sådant sätt att samspel sker. Väg och järnväg måste komplettera varandra. Görel Bohlin! Behovet av trafiksatsningar är stort i storstadsområdena. Men vi måste också inse att behoven är stora även utanför dessa regioner, och vi kan inte lämna de andra områdena därhän. Det måste ske satsningar även där. Viola Claesson! Kollektivtrafik är både järnvägstrafik och vägtrafik. Det är svårt för oss här att veta hur man exempelvis i storstadsregionerna tänker lägga upp sitt kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiksatsningen innebär att man satsar på bl.a. spår och järnväg. Men vi gör ju samtidigt, när vi talar om kollektivtrafik, uppspaltningen i järnvägs och vägtrafik. Kollektivtrafik innehåller båda komponenterna. Därför är det mycket svårt att bestämma att så och så många miljarder skall gå hit och så och så många miljarder skall gå dit. Vi går inte in på de detaljerna i utskottet. Visst, Viola Claesson, behöver vi också rejäla insatser för vägunderhåll. Men det skall vi inte diskutera i det här sammanhanget. Trafikutskottet kommer att ta upp sådana satsningar om det när vi behandlar väginvesteringarna i ett annat sammanhang.
Herr talman! Nej, Birger Rosqvist, det är inte så att vi lägger fram ett antal förslag och sedan överlåter betalningen till andra. Vi har i våra motioner redovisat hur vi på varje post vill använda statens pengar på ett annat sätt än regeringen. Men vi har också redovisat var vi skall ta pengarna. Våra ekonomiska motioner är granskade av riksdagens finansutskott, där man har jämfört olika budgetalternativ. Det finns olika uppfattningar om hur man på marginalen, kring småsummor, kan beräkna vissa bitar. Men när det gäller de stora dragen kan man inte påstå att vi har räknat fel eller inte klarat av finansieringen av våra utgifter. I vissa fall kan det naturligtvis när det inte rör sig om det kommande budgetåret, som vi nu behandlar, röra sig om beräkningar om hur mycket pengar olika aktiviteter kan ge. Det ägnar sig ju också regeringen och utskottsmajoriteten åt. Jag fick inget svar på frågan om Birger Rosqvist bedömde det som realistiskt att räkna med t.ex. 10--15 miljarder kronor i extern finansieringsmedverkan från näringslivet eller 30 miljarder i vägavgifter. Det finns ju inget som säger att detta är exakta pengar, utan det är fråga om en uppskattning som ni har gjort. Vi har för vår del sagt att vi tror att detta är för optimistiskt beräknat. Framtiden får väl utvisa vem som har rätt. Sedan skulle jag vilja be Birger Rosqvist att ytterligare förtydliga detta med storstadsuppgörelserna och den skrivning i utskottet som han citerade -- att de här uppgörelserna skall uppnås i sina huvuddrag för att de statliga medlen skall kunna tillföras. Vad menas egentligen med detta? Ta Göteborg som exempel! Om nu -- som har skett -- Partille kommun säger nej till den nya dragningen av en östlig sträckning av E 6 och den då inte kan genomföras, innebär det att statens medverkan till utbyggnad av kollektivtrafiksystemen i Göteborg i övrigt faller? Vi har från vår sida i en reservation förtydligat skrivningen och säger att vi inte vill se denna koppling. Jag tycker att utskottsmajoritetens skrivning är oklar, och jag skulle alltså gärna vilja ha ett förtydligande av utskottets ordförande -- hur man skall tolka detta.
Herr talman! Självfallet, Birger Rosqvist, skall det vara ett bra samspel mellan väg och järnvägstrafik. Det är ju precis vad jag har pläderat för här. Men det är ändå så att motorvägar är till för masstransporter och långa vägtransporter, just det som järnvägarna är så bra på. Den här stora satsningen på infrastrukturen leder ju i stor utsträckning till motorvägsutbyggnader, utbyggnader av Europavägarna, för just masstransporter och långa vägtransporter, när man i stället kunde bygga ut järnvägar. Och visst är det stötande att man i en stor del av landet -- ja, i halva landet, norr om Sundsvall -- blir utan bra järnvägstrafik, och nästan helt utan persontrafik på järnväg. Där görs inga offensiva satsningar alls. Det saknas järnväg mellan kuststäderna i Norrland. Det är totalt ungefär en halv miljon människor, en lång rad stora industrier och företag som där behöver bra transporter. Varför säger man blankt nej till detta? Jag vill också påpeka för Birger Rosqvist att inte ens de mycket blygsamma miljömål som riksdagen redan slagit fast, såsom koldioxidtaket och 30 procentig reduktion av kväveoxidutsläpp, klarar vi på grund av trafikens utveckling, på grund av den bristande trafikpolitiska strategin här i landet. Men med medvetna satsningar på en effektiv och bra järnvägstrafik i hela landet kan vi klara detta och ändå ha mycket bra transportsystem. Jag har litet svårt att förstå varför Birger Rosqvist inte vill diskutera den frågan, för det är väl ändå den stora frågan i dag, när skogarna och haven börjar dö. Vi ser också att 90 % av de besvär som folk har i städer när det gäller allergier, astma m.m., har samband med utsläppen från biltrafik osv.
Herr talman! I sin replik säger Birger Rosqvist att det är klart att det måste ske satsningar på landet i övrigt, och jag kan väl dela den uppfattningen. Men det som särskilt betonas i den här propositionen, dvs. att det skall ske satsningar av nationell betydelse, har vi instämt i från moderat sida. Birger Rosqvists inlägg nu tyder på att han inte riktigt förstår vad regeringen avsåg med detta, vilket vi ju faktiskt gör. Skälet till att man gör den här nationellt strategiska satsningen är naturligtvis att man för landet skall uppnå en bättre effekt. Det gynnar näringslivet, det sänker kostnaderna, det förbättrar välfärden. Det är en självklarhet att man skall göra sådana satsningar som ger stor effekt så snabbt som möjligt. Sedan vill jag återkomma till frågan om att sälja ut statliga företag och delar av statliga verk. Dessa företag bedriver ofta sådan verksamhet som också bedrivs i privata företag. Det är självklart att man skall fortsätta bedriva den verksamhet som man är bra på -- också om man har sålts ut. Den verksamheten kan t.o.m. utvecklas och bli bättre därför att den bedrivs i konkurrens på lika villkor med företag som har liknande verksamhet. Det är mycket tråkigt och inte alls bra för verksamheten om man har blandat samman myndighetsutövning och en kommersiell verksamhet. Det kan leda till misstanken hos konkurrerande företag att det här verket som har både myndighetsutövning och kommersiell verksamhet särskilt gynnar den kommersiella verksamheten. För att nå bästa möjliga effekt skall man alltså konkurrera på lika villkor, och därför bör statliga företag i stor utsträckning säljas ut. Och ett bra sätt att använda de pengar som man då får in är att investera dem i infrastruktur.

Herr talman! Birger Rosqvist sade tidigare att han ansåg att vänsterpartiets krav på att de 5 miljarderna i år skulle gå enbart till miljövänlig järnvägstrafik och annan lika bra kollektivtrafik var oacceptabelt och att förslaget inte gick att göra upp om. När jag å andra sidan frågar ungefär hur mycket Birger Rosqvist anser skall gå till järnväg resp. väg -- eller kollektivtrafik och järnväg å ena sidan och väg å den andra -- kan han inte alls svara på frågan. Han överlåter i stället åt regeringen att göra den avvägningen, och det tycker jag är något märkligt -- allra helst som den grovindelning som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet innebär att de resurser som i framtiden satsas på vägar är mycket större än dem som går till den miljövänliga järnvägen. Om man tror att det är ödet som styr trafikutvecklingen kan det naturligtvis bli så galet. Men om man tror att det -- både vid samhällsplanering och trafikplanering -- är möjligt att satsa på ett sätt som gör att miljön vinner på det hela, då lägger man inte fram sådana förslag som Rosqvist, var det som höjde den propositionen till skyarna? De enda som applåderade över de få konkreta förslag som fanns i propositionen var faktiskt näringslivet inkl. bilindustrin, väglobbyn och andra liknande organ. Dessa ansåg nämligen att det var bra att regeringen inväntade EGs beslut om bl.a. avgasutsläpp. Det var så det presenterades, och Birgitta Dahl sade själv att hon tror att det är lättare att genom det samarbete som nu har inletts påverka EG inifrån än att gå i spetsen för miljöarbetet, som alla miljöorganisationer och flera partier här i riksdagen har krävt. Skulle inte Birger Rosqvist kunna höfta till något så när hur mycket han vill satsa å ena sidan på järnvägstrafik och kollektivtrafik och å andra sidan på vägar. Jag tror att många vill veta det, åtminstone när det gäller de 5 miljarderna.
Herr talman! Jag tillät mig, Elving Andersson, att tala litet grand om centerns finansiering, och jag ironiserade faktiskt över att ni säger att finansieringen bl.a. skall ske genom utförsäljning av statliga företag samtidigt som ni ute i landsorten på många ställen säger att den statliga aktiviteten skall öka och att ni skall skaffa fram fler statliga arbeten. Hur kan man sälja ut verksamhet och samtidigt inrätta sådan? Jag har svårt att få det att gå ihop, och det är därför jag menar att era förslag är mycket grumliga vad gäller hur finansieringen skall ske. Roy Ottosson talade om att det i förslaget inte finns några satsningar på Norrland ovanför Sundsvall. Jag förstår inte vad Roy Ottosson menar. Norra stambanan nämns särskilt i betänkandet, och den rör framför allt godstrafik på järnväg norr om Vidare vill jag säga att det ligger ofantliga kostnader i trafiken efter kusten och i byggandet av nya banor. Jag vill erinra om att det för en stor del av godset finns en möjlighet att utnyttja de utsökta och bra hamnar som finns i området. Dessutom tillhandahåller vi med hjälp av staten en förstklassig isbrytarservice på vintern. Det finns alltså möjlighet till transporter året runt. Försök inte, Görel Bohlin, att få det att framstå som om jag på något sätt missunnar storstäderna de här pengarna! Vad jag i all stillsamhet försöker säga är att många av oss representerar andra delar av landet, som i detta sammanhang känner sig förfördelade om det är så att alla medel som kan skrapas ihop skall gå till storstäderna och till de nationella projekten. Vi talar om att de ordinarie anslag som ingår i nästa planeringsram på något sätt måste omfördelas och komma sådana regioner till del som annars, i förhållande till de delar av landet där dessa satsningar görs, kommer att hamna i mycket svår obalans när det gäller kommunikationssektorn. Vi vill alltså att en del av ordinarie anslag i de satsningar som skall ske framöver skall gå ut till landet i övrigt. Viola Claesson vill ha besked -- åtminstone en höftning -- om hur mycket som skall gå till järnväg och hur mycket som skall gå till vägar. Jag skjuter sällan från höften, Viola Claesson. Har jag några bestämda besked att ge, så skall jag ge dem. Viola Claesson talar här om den miljövänliga järnvägen och om att vägar inte är miljövänliga. Men byggande av vägar, uträtande av kurvor, borttagande av backkrön och motlut samt förhindrande av långa trafikköer och stockningar är också en miljösatsning. Det är alltså inte bara järnvägen som utgör en miljösatsning, utan en miljösatsning kan också vara att satsa på ett bättre vägnät, som främjar en bättre framkomlighet.

Herr talman! Möten mellan människor och utbyte av varor och tjänster är förutsättningar för det samhälle vi gemensamt utvecklar. Vi vill bekvämt och snabbt kunna resa till vänner, arbete, skolor, dagis och service. Vårt vardagsliv påverkas i mycket hög grad av hur vi organiserar dessa transporter. Transporter av gods mellan producenter och från tillverkare till kunder bidrar till en hög effektivitet i samhällsekonomin. En alltmer sofistikerad produktion med internationella inslag kräver en alltmer komplex transportorganisation. Regeringens förslag om en kraftfull utbyggnad av järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar ger Sverige goda förutsättningar att komma till rätta med 90-talets transportbehov och transportproblem. Hur ser då transportstrukturen ut vid sekelskiftet? Jag vill i all enkelhet försöka teckna en framtidsbild. Biltrafiken kommer enligt min uppfattning alltjämt att vara dominerande. För en mycket stor del av svenska folket är den egna bilen ett nödvändigt medel för att vardagslivet skall fungera. Bilen är för de flesta människor just ett medel för att ta sig till jobbet, skjutsa barnen till ridhuset eller fotbollsträningen, nå ut till svampmarkerna eller kunna träffa svärmor. I glesbygd och mindre samhällen och städer finns inte resandeunderlag som kan bära upp en tillräckligt flexibel kollektivtrafik. Bilen behövs -- det kan inte vara fult att erkänna det. Om 10 år har vi nått ett stort steg på vägen mot en renare bil. De mål som inte kan uppnås med dagens teknik kommer att klaras med morgondagens. Nya bränslen, förfinad förbränningsteknik och bättre design kommer sammantaget att leda till att fordonens miljöpåverkan har minskat radikalt. Vägarna kommer att vara i bättre skick än i dag. Inte minst de åtgärder för underhåll som utskottet efterlyser kommer att ha gett resultat. Det finns en insikt om att underhåll och investeringar i vägarna ger stora positiva effekter -- för ekonomin, för miljön och för livskvaliteten i övrigt i samhället. Det nytänkande som nu börjar sprida sig vad gäller vägnätets betydelse för samhällsekonomin i stort har slagit igenom. Vägarna förbättras i hela stråk. Jag ser framför mig att bl.a. riksväg 45, den s.k. inlandsvägen mellan Göteborg och Karesuando, har blivit en livskraftig pulsåder för inlandet. Inom tio år kommer snabbtåget att vara ett självklart alternativ när resenärer från Malmö, Norrköping, Gävle eller Borlänge skall besöka vänner och bekanta eller åka till ett sammanträde. Snabbtågsnätet ger en majoritet av svenska folket ett modernt, energisnålt och effektivt tågalternativ. På de litet längre sträckorna mellan de befolkningstäta områden har persontrafiken på järnväg sin stora potential. Pendeltrafiken inom de befolkningstäta områdena är den framtida tågtrafikens andra framtidsmarknad. Exempelvis Mälardalen, Västsverige och Skåne blir alla områden där arbete på en ort kan kombineras med boende på en annan. Investeringar i nya spår och bekväma och snabba regionaltåg krävs för att detta skall kunna förverkligas. I storstadsområden är både kollektivtrafiken och ringleder utbyggda vid sekelskiftet. Tiotusentals familjer har fått smidigare resor mellan bostad, arbete och dagis. De har, jämfört med dagens förhållanden, kanske 30 minuter kortare restid per dag. Låt oss tänka oss detta scenario. I fritid motsvarar det nästan tre veckors ytterligare semester per år! Det är ganska fascinerande. Det är också utmanande att försöka effektivisera resorna och därmed öka människornas fritid och livskvalitet. För distributionstrafiken i storstadsområdena har en markant förbättring inträffat. En stor del av privatbilismen har försvunnit från stadskärnorna. Distributionschaufförerna slipper stångas med dubbelparkerade bilar i trånga lastzoner. Bättre arbetsmiljö, lägre kostnader och därmed förutsättningar för lägre priser i butikerna har uppnåtts. Det finns också ett sådant samband mellan en effektiv trafik och förbättringar av de ekonomiska betingelserna. Lokaliseringen av lagerlokaler och andra knytpunkter för godset har förhoppningsvis också anpassats till den nya strukturen. Närhet till järnvägsterminaler och ringleder blir avgörande för de framtida utbyggnaderna. Inom 10--15 år kommer godstrafiken i Sverige att radikalt ha förändrat sin karaktär. Det hittillsvarande låsta tänkandet kring vilket transportslag som skall användas har ersatts, hoppas jag, med en bredare systemsyn. Standardiserade lastbärare, containers eller växelflak, används för att skydda det alltmer högvärdiga godset. Dessa lastbärare transporteras mellan transportknutpunkter med de transportslag som är lämpligast i det enskilda fallet. Jag ser sjöfart, vägtrafik och järnvägstrafik mer integrerade än vad som är vanligt i dag. Teknisk utveckling och standardisering gör att lastbärarna flexibelt kan flyttas mellan olika konkurrerande transportföretag. Lastbärarna kommer att fungera som den nuvarande lastpallen, men i större format. Svensk verkstadsindustri har i min vision blivit ledande inom området terminalhantering mellan olika transportslag. Jag ser vägarna och järnvägarna indelade i längre stråk, vilka getts en genomgående hög internationell standard. E 4 från finska gränsen till Helsingborg löper som en pulsåder genom landet. Förbifarter finns runt de orter som i dag saknar sådana. Miljön och trafiksäkerheten har därmed förbättrats betydligt. På samma sätt har E 3 och E 6 getts en genomgående hög standard. Genom stora investeringar minskas underhållskostnaderna på dessa vägar radikalt. Resurser kan användas för att öka underhållet av det övriga vägnätet. Jag ser detta som mycket positivt och välkommet av människorna. Inte för ett ögonblick har jag reflekterat över huruvida det möjligen var så fult med detta att det, som Viola Claesson påstod, emanerar från en hemlig tanke som Pehr Gyllenhammar hade en gång i tiden. Järnvägar har även på godssidan om tio år betydligt gynnsammare förutsättningar än i dag. Dubbelspåret längs västkusten är färdigt. Genom utbyggnad av stambanan genom övre Norrland och norra stambanan minskas Norrlandsindustrins transportkostnader. Tyngre tågset och högre hastigheter effektiviserar transporterna till gagn för norrländskt näringsliv. Skåne och Själland har tack vare den fasta förbindelsen över Öresund vuxit samman till en region med växtkraft och framtidstro. Länken mellan det kontinentala Europa och Skandinavien utgörs av Malmö-Köpenhamnsregionens dragningskraft. Tillgången till två välutvecklade flygplatser, högt kvalificerade högskolor och en framtidsinriktad företagsamhet gör att Malmö avlastar Stockholm som Sveriges port mot omvärlden. Transporter är medel för att uppnå goda livsvillkor. Vårt sätt att organisera boende, arbete, produktion och social samvaro ställer krav på transporternas utformning. Själv är jag övertygad om att mängden transporter kommer att öka. Lika övertygad är jag om att deras miljöpåverkan kommer att minska. Det är delar av min vision för de närmaste tio åren. Regeringen har för riksdagen presenterat ett program för en fördubbling av investeringarna i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar under återstoden av 1990-talet. Det är ett mycket ambitiöst program utan motsvarighet inom någon annan sektor. Därför tycker jag detta är en högtidsdag. Vi genomför detta program mot bakgrund av den centrala roll som trafiken och transporterna spelar i samhällsbyggandet. Våra motiv är i första hand två, nämligen för det första att stimulera tillväxten i ekonomin och för det andra att förbättra miljön. Mot denna bakgrund föreslår vi en satsning på minst 20 miljarder kronor utöver ordinarie anslagsnivå under resten av decenniet. Tillsammans med andra ordinarie anslag och finansieringsformer investeras därmed minst 100 miljarder kronor i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar. Till detta kommer investeringen i den fasta förbindelsen över Öresund, och det betyder att summan skall ökas med ytterligare 10--15 miljarder kronor. Vi återkommer till debatten därom om någon vecka. De stora samhälleliga investeringarna fyller flera funktioner. Effekten av att förbättra transporternas infrastruktur ligger främst i lägre transportkostnader, bättre förutsättningar för nationella transportflöden och därmed ökad produktivitet och tillväxt. Investeringar av den storlek som vi här diskuterar ger också ett väsentligt bidrag till arbetsmarknaden och stabiliseringspolitiken. I nuvarande konjunkturläge bidrar statliga investeringar på ett välgörande sätt till att öka antalet jobb, både direkt och indirekt. Jag noterar därför att trafikutskottet ställer sig bakom principer och beslutsordning som medför att regeringen snabbt kan göra dessa investeringar. Under förutsättning att kammaren bifaller utskottsmajoritetens förslag bör regeringen redan under sommaren kunna fatta beslut om delfinansiering av några av de i propositionen utpekade projekten. Spadar skall i marken, räls skall spikas och asfalt skall läggas! Det är både fascinerande och löftesrikt. Det förslag som regeringen har presenterat har som bekant kritiserats för att vara regionalpolitiskt snedvridet. Låt mig först konstatera att denna kritik har kommit från såväl storstadsregionerna, som ansett sig ha fått för litet, som från representanter för glesare befolkade delar i landet, som också har ansett sig fått för litet. Somliga anser att storstadsregionerna har prioriterats i alltför hög grad. Med tanke på att man i vissa kretsar i Stockholm anser sig ha förutsättningar att kunna sänka skatten, är det naturligtvis ganska utmanande för landet i övrigt att uppleva den situationen. I övrigt vill jag markera att dessa satsningar är till gagn för hela landet. Jag kan konstatera att samtliga tre storstadsuppgörelser ger en god grund för att lösa de problem med trafik och miljö som kännetecknar storstadsregionerna. Stora investeringar i kollektivtrafiken, de största enskilda utbyggnaderna någonsin, planeras. Jag vill också påpeka att de extra statliga medlen enligt uppgörelserna skall användas till just kollektivtrafiken. En del debattörer har försökt framställa regeringens ställningstagande till storstadsuppgörelsena som ett slags subvention av väginvesteringar. Så är naturligtvis inte fallet. Dessa investeringar skall i hög grad finansieras via trafikantavgifter. Jag är medveten om att alla regioner i landet inte direkt berörs av de stråk som bedöms som mest angelägna att snabbt bygga ut. I en avvägning mellan tillväxt, miljö och regionala hänsyn har regeringen valt att peka ut sådana järnvägar, vägar och regioner där en förbättring av trafikens infrastruktur kan bedömas vara av stor betydelse för hela landet. Jag vill poängtera att i botten på de investeringsprogram som skall genomföras under 1990-talet finns mer än 50 miljarder kronor i ordinarie medel. De extra medel som regeringen föreslår och de nya finansieringsformer som introduceras kommer att öka förutsättningarna för att ge de ordinarie medlen en förstärkt regionalpolitisk profil. Utskottet har ju också markerat att dessa medel i kommande planeringsomgångar bör fördelas med hänsyn tagen till utfallet av hur de extra investeringsmedlen fördelas. Trafiken är en av de stora miljöpåverkande faktorerna. Det program som nu läggs fast bidrar enligt min mening till en dämpning av trafikens miljöpåverkan. Investeringar i järnvägar har under en femårsperiod ökat drastiskt. Sedan 1988 har investeringarna mer än fördubblats. Nu går vi vidare med ett nytt stort lyft när det gäller järnvägsinvesteringar. Regeringen föreslår att järnvägen nu i ett första skedde byggs ut koncentrerat på några strategiska sträckor. Anledningen till detta är att järnvägstrafiken skall ges en rejäl chans att ta upp konkurrensen med andra trafikslag. Snabbtågsutbyggnaden påskyndas, regionala banor i befolkningstäta regioner prioriteras, och den långväga godstrafiken ges förutsättningar att använda en effektiv järnväg. Jag vill här gärna göra en liten utvikning med anledning av ett ofta förekommande inlägg i debatten. I många sammanhang lämnas uppgift om de stora investeringar som genomförs på kontinenten och om den stora roll som järnvägstrafiken där spelar. Det är förvisso korrekt att stora summor nu satsas eller planeras att satsas på främst snabbtågstrafiken för persontransporter. Jag vill här tillföra två synpunkter. För det första: Andelen gods som fraktas på järnväg är i Sverige större än i flertalet andra europeiska länder. Det är faktiskt så. För det andra: De investeringar i järnvägstrafiken som genomförs skall också finansieras. Det skall ske på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt av den befolkning som finns tillgänglig. Tar vi hänsyn till att Sverige har en befolkning på knappt 8,5 miljoner invånare kan vi konstatera att vi både 1989 och 1990 fanns på prispallen vad gällde järnvägsinvesteringar i Europa. Endast Schweiz och Italien investerar, med detta mått, i samma storleksordning som Sverige. Länder som Frankrike och Spanien investerade endast hälften resp. en fjärdedel så mycket per capita i järnvägstrafiken. Jag har velat säga detta för att något nyansera den delen av debatten. Investeringar i vägar har också, som Birger Rosqvist nyss påpekade, positiva miljöeffekter, om de görs på rätt sätt. Förbifarter exempelvis medverkar till att trafiken flyter jämnare och i många fall förkorta ressträckorna, trafiksäkerheten ökar och störningar i form av buller och vibrationer elimineras för många boende. Vi får återkomma närmare till debatten om miljöaspekterna på trafiken i debatten den 3 juni. Det program som nu presenterats har möjliggjorts trots ett kärvt ekonomiskt läge. Inom ramen för en ansträngd statsbudget har tio miljarder plockats fram genom omprioriteringar och ett aktivare statligt ägande, främst avseende televerket. Regeringen menar att det är viktigt att klart och tydligt kunna presentera hur de förslag till utgifter som presenteras skall finansieras. Kritik har framförts mot att regeringen skulle förlita sig på extern finansiering i alltför hög grad. Jag vill uppmana dem som framfört denna kritik att noga fundera över vari problemet skulle ligga. Är det fel att försöka förmera de investeringsmedel som riksdagen anslår genom att också försöka finna samfinansiering från näringsliv, regioner eller andra? Är det orätt att med hjälp av ett extra tillskott på 3,5 miljarder kronor till Stockholmsregionen via förhandlingar växla upp dessa pengar till en total investeringsvolym om drygt 25 miljarder kronor? Jag anser inte att man bör avfärda finansieringsfrågan så lättvindigt som jag fick ett intryck av att Elving Andersson ville göra. Sett från ett glesbygdsperspektiv kan det finnas anledning att fundera ett ögonblick. Om vi kan genomföra stora strategiska projekt i tätbefolkade regioner med ett starkt näringsliv med hjälp av samfinansiering från näringslivet, avlastar vi ju ordinarie budgetmedel och kan därmed ge ett starkare bidrag till utvecklingen i de ekonomiskt mindre starka regionerna. Nu vill de borgerliga partierna att staten skall sälja ut sina egendomar, t.ex. televerket, för att man på det sättet skall kunna genomföra sina överbud. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera. Som jag ofta har sagt vore det lika klokt som att sälja kon för att kunna köpa mjölk. Det är bättre att mjölka kon medan den ger god avkastning. För det första vill vi har kvar televerket i gemensam ägo. Det vill vi därför att vi genom solidariska beslut skall kunna garantera en hög telestandard i hela landet. Jag tror inte att de privata ägare som Bildt, Westerberg och Johansson vill se som ägare till televerket är så benägna att satsa pengar på teleservice i Manjärv, Hinneryd eller Saxemara. Det här är en fråga om regionalpolitisk solidaritet. Jag är övertygad om att den endast kan upprätthållas inom ramen för ett samhällsägt televerk. För det andra tror vi att televerket även framöver kommer att ge ett ekonomiskt överskott. Som ägare kan vi då disponera dessa medel till angelägna samhällsinvesteringar inom olika sektorer, t.ex. för att bygga järnvägar och vägar. Utskottet har på ett par punkter förändrat de förslag som regeringen har presenterat. Jag kan trots det konstatera att de kraftfulla åtgärder som regeringen föreslagit nu kan genomföras. Jag gör detta konstaterande med stor glädje. Den planeringsram på 20 miljarder som föreslås innebär att förhandlingar om samfinansieringslösningar för de olika projekten med kraft kan fullföljas, så att största möjliga investeringsvolym kan uppnås. Utskottet har också tydligt markerat att de medel som tillförs det nya anslaget skall värdesäkras, och det tycker jag är utomordentligt viktigt. Vad beträffar riksdagens inflytande har jag naturligtvis inga invändningar att göra mot den ordning med årliga redovisningar som utskottet föreslår. Jag utgår emellertid ifrån att detta inte skall behöva leda till att arbetet med att sätta i gång de föreslagna investeringarna skall bromsas upp och friseras. Herr talman! Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det i riksdagen nu finns en majoritet för regeringens förslag om en kraftfull satsning på järnvägar, vägar och kollektivtrafiken. Regeringens ambition är att i ett högt tempo se till att de anvisade medlen så snart som möjligt kan förvandlas till slipers, räls, grus och asfalt. På det sättet bygger vi landet, och det ligger väl i linje med en traditionell god socialdemokratisk politik.

Herr talman! Jag tog med mycket stort intresse del av kommunikationsministerns vision -- han använde själv inte det ordet -- eller framtidsbild. Hans anförande innehöll många inslag som jag skulle vilja kommentera vart och ett, när Georg Andersson nu bjuder på en så god konfekt. När jag gjorde samma försök år 1989 kallades det för ''eskatologiska'' utflykter -- ett något märkligt ord för vad det egentligen handlar om. Om man i en sådan här framtidsbild beskriver precis vilken strategi man vill ha för att komma någon vart i ett bestämt syfte, blir det ännu mer spännande. Georg Andersson talade om E 4 som en stor pulsåder, som om ungefär 10 år skulle flyta genom hela landet. Jag kände igen den beskrivningen, eftersom jag har fått skriften Gemensamma Vägar från vägverket. Där visas just denna pulsåder, men här har man också artärer och kapillärer som går i massor av vägar över landet. Nu tror jag kanske inte att Georg Andersson ställer upp på detta. Men om vi skulle få denna stora motorväg genom hela landet, undrar jag om Georg Andersson ställer upp på de prognoser som vägverket har presenterat och som är minst sagt förfärliga. Verket utgår från att enligt samtliga, som man påstår, kända prognosalternativ ökar bilresandet. Sammanför man alternativen ser man att de ger ett intervall där bilresandet ökar med 25 à 50 % fram till år 2020. Jag skulle vilja höra om Georg Andersson ställer upp på detta. Så till frågan om miljötekniken. Det finns faktiskt inga som helst vetenskapliga bevis eller några miljö eller naturskyddsresonemang som ger belägg för att Georg Anderssons hypotes beträffande den framtida miljön är riktig. Transportforskningsberedningen, som jag hoppas att Georg Andersson litar på, säger att tekniken klarar transportsektorns utsläpp av kväveoxider, kolväten och kolmonoxider men går bet på koldioxider. Först om ca 25 år kan vi se några betydande minskningar av koldioxidutsläppen. Jag vill höra om Georg Andersson tror att det går att hoppa över de här stegen i forskningen.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Birger Rosqvist som jag aldrig fick svar på. Jag skall ställa den till kommunikationsministern i stället. Är det nu inte dags att ta igen all eftersatthet på järnvägsinvesteringarnas område? Sedan kriget har vi i stort sett inte nyinvesterat i järnvägar i det här landet, bortsett från de senaste två åren. Det finns oerhört mycket att hämta igen. Det skulle väl ändå motivera en särskild satsning för att man skall få ett bra kommunikationssystem. Jag var också intresserad av att höra Georg Anderssons vision om hur transporterna skall fungera i framtiden. Det var dock kanske inte så mycket av en vision. Jag upplevde det mera som ett kortsiktigt tänkande som drogs ut en aning utan hänsyn till de sidoeffekter som uppstår. Om man ökar vägtrafiken kraftigt saboterar man en lång rad miljömål. Det är inget skämt, utan det innebär faktiskt att skogarna och havet dör, att jordarna utarmas och att vi får en mängd skador. Det rör sig i dag om skador i mångmiljardklassen i södra Sverige och minskad tillväxt i skogarna på grund av luftföroreningar. En lång rad statliga utredningar visar att vi inte klarar detta om vägtrafiken tillåts öka ytterligare. Det bara viftas bort, och man ägnar sig åt önsketänkande. Om man underlättar vägtransporterna ytterligare får man naturligtvis kortare restider. Det får dock normalt inte till resultat att folk reser mindre. Man reser tvärtom längre. Man får en större arbetsmarknad och större möjligheter att förflytta sig långt bort. Därför ökar resandet. Man reser inte mer i tid, man reser mer i längd. Om man bygger en kringfartsled runt en stad ökar man bilresandet, eftersom folk åker längre och oftare, ofta i onödan. Det finns hundratals väl genomforskade exempel runt om Europa och USA på att det verkligen fungerar så, men det struntar kommunikationsministern i. Det anses tydligen vara så att om man bygger nya kringfartsleder och motorvägar så kommer allt att bli bra. I verkligheten har vi en trafikinfarkt nere i Europa, som sprider sig in i Sverige. Det är ett mycket stort problem. Om man bara spär på med precis samma medel som som har orsakat infarkten, löser man inte problemen.

Herr talman! Först en positiv kommentar. Kommunikationsministern sade att i dag är en högtidsdag. Nu fick kommunikationsministern möjlighet att lägga fram alla sina idéer om hur man skall förbättra transportnätet. Ja, visst är det en högtidsdag.

Det är viktigt för landet, och det är vi helt överens om. Jag känner mig också litet högtidlig. Även storstadsregionernas funktion är viktig för landet. Jag är också lycklig över att det satsas på detta. Jag tycker dock att kommunikationsministern skall ha i minnet att t.ex. Stockholmsområdet har misshandlats i många år. I stället för att få 20--25 % av väganslagen, vilket vore berättigat med tanke på både trafikbelastningen och befolkningsandelen, har man fått 5--10 %. Storstadsområdena, framför allt Stockholmsområdet, är också straffbeskattade på flera sätt. Det gäller extraskatter, Robin Hoodskatt och investeringsskatt, kommunikationsministern. Dessutom är det mycket höga kostnader för boendet, och fastighetsskatten är oerhört stor i Stockholmsområdet. Det är självfallet dyrt att leva. På tal om de företagsutförsäljningar vi föreslår sade kommunikationsministern att det vore att sälja korna i stället för att mjölka dem. Det är inget särskilt lyckat exempel. Det är precis vad som blir resultatet av regeringens politik. Man säljer således korna i stor utsträckning, eftersom det är lönsammare att satsa på investeringar på annat sätt än att mjölka dem. Det är sanningen. Investeringar som görs genom att man säljer ut statliga företag är bra investeringar och klokt använda pengar som skulle ge god effekt genom att företagen befriades från det statliga oket. De skulle med alldeles största sannolikhet bli ännu effektivare i fri konkurrens med liknande verksamheter. De skulle bli ännu bättre, och därmed ännu bättre för landet.

Herr talman! Nya och framväxande insikter om infrastrukturens betydelse för tillväxt och samhällsutveckling har kommunikationsministern talat om. Jag kan instämma i att det finns nya och framväxande sådana insikter som är mycket positiva. Det är bara synd att det skulle ta så många år innan den här typen av insikter trängde in i regeringskansliet och kommunikationsdepartementet. Det har varit ett antal förlorade år under 80-talet när det har gällt satsningarna på den fysiska infrastrukturen. Kommunikationsministern presenterade också en dröm eller vision om hur trafiksystemet skulle se ut och fungera omkring sekelskiftet. Jag kan dela många av visionerna och förhoppningarna, dock långt ifrån alla. Jag saknade också vissa delar i visionerna. När det t.ex. gäller en pulsåder för att utveckla inlandet talar kommunikationsministern om riksväg 45. Det är positivt, men jag hade gärna sett att också inlandsbanan hade funnits med i en sådan framtidsdröm. Jag måste ändå konstatera att denna vision i utgångsläget måste bygga på att vi får ett regeringsskifte i höst. De resurser som regeringen och socialdemokraterna är beredda att satsa på infrastrukturen torde nämligen inte räcka till ens hälften av de visioner Georg Andersson hade. Även om vi nu får en rejäl påökning torde det inte räcka för att leva upp till dessa visioner. Georg Andersson ställde en fråga till mig och centerpartiet om vägavgifter och extern finansiering. Jag vill då upprepa vad jag sade tidigare. Vi har ingenting emot att ta in resurser den vägen. Tvärtom, vi tycker att det är positivt, men vi tror att regeringens beräkningar är alldeles för positiva. Jag har inte stött på några företrädare för industri och näringsliv som är villiga att lägga upp ett antal miljarder för att investera i vägar och järnvägar. De säger att det måste vara ett samhälleligt grundansvar. Vi har inget emot principen, den skall vi medverka till, men jag vill varna för alltför stor optimism på detta område.
Herr talman! I det betänkande om infrastrukturen som vi i dag behandlar har vi en stor majoritet för den satsning vi vill göra på infrastrukturen inför 90 talet. Det är också glädjande att kommunikationsministern tar upp denna fråga i sitt anförande. Vi känner att vi kommer att kunna verkställa de intentioner som vi har haft i utskottet och som också fanns i propositionen. Jag hoppas också att vi under sommaren kommer att få se spadar sättas i marken för de projekt som är på gång. Vi har förlitat oss på att regeringen kommer att se till att de projekt som banverket och vägverket föreslagit verkställs. Vi tycker det är bra att dessa satsningar görs. Med vår inställning till bolagisering och utförsäljning av företag tror vi att sådana åtgärder är en lämplig investering och att man kan använda pengarna till något som kan bevaras för framtiden. Det är nödvändigt inför framtiden och därmed kan det också bidra till ökad tillväxt i vårt näringsliv och samhälle i framtiden. Det är därför vi i detta fall vågar satsa på de statliga företagen. Vi vet ju sedan gammalt att den socialistiska sidan har litet svårt att acceptera dessa saker, men det är många som de borgerliga föreslag som den socialistiska sidan efter hand har accepterat. Det kommer med all säkerhet att bli så även i detta fall. Jag vill ta upp en fråga som gällde storstadsregioner som Elving Andersson ställde till Birger Rosqvist, men som han inte fick svar på. Vad händer med storstadsregionerna om, som nu har hänt i Göteborgsregionen, en kommun sätter sig emot? Jag förstår Partille kommun som har tagit detta beslut. Det är naturligtvis väldigt olyckligt att få två motorvägar som korsar varandra mitt inne i ett samhälle, mitt inne i en kommunbildning. Jag är väldigt intresserad av vad som kommer att hända. Detta betyder väldigt mycket för Göteborgsregionen, men det är helt nödvändigt att de kollektiva trafikproblemen löses i området och att vi får kringfartsleder som leder trafiken utanför. Jag vore tacksam för ett svar på denna fråga.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Viola Claesson och Roy Ottosson som vanligt egentligen inte vill ha någon tillväxt. Roy Ottosson fällde ett yttrande som är ganska betecknande. Han sade att det blir vedervärdigt i någon form om man underlättar vägtransporter. Konsekvensen är naturligtvis att Roy Ottosson, och jag tror även Viola Claesson, vill försvåra vägtransporter. Jag ser också av reservationerna att miljöpartiet har som mål att minska personbilstrafiken med 25 % och den långväga godstrafiken, räknat i tonkilometer, med 30 % till år 1995, dvs. inom loppet av 3,5 år. Med vilka metoder skall detta gå till? Vilka ingrepp i marknaden vill ni förorda? Görel Bohlin förde ett underligt resonemang som jag inte förstod om kor och mjölk. Det får nog Görel Bohlin fundera över ett tag till. Slutsatsen av resonemanget var att statliga verksamheter skulle bli mycket mer effektiva om de blev privata. Samvetsfrågan blir då: Är televerket effektivt? Har vi ett dåligt televerk? Jag har vid mina resor runt om i världen kunnat konstatera att vi i Sverige har ett bra televerk och ett bra telesystem. Vi ligger långt fram, och nu effektiviserar vi ännu mer genom den strukturförändring som sker inom televerket. Televerket kan då bli starkt och hävda sig i konkurrensen och också ge en avkastning som vi kan använda till framtidssatsningar på viktiga samhällsområden. Elving Andersson hoppas på ett regimskifte. Vad skall Elving Andersson använda det till på transportområdet? Det blir ju moderaterna som blir ledande i den borgerliga regeringen. Vad har Elving Andersson för visioner på trafikområdet i samarbete med moderaterna? Är det Öresundsbron? Hur skall ni göra med den? Är det storstadssatsningarna som ni skall genomföra med moderaterna? Är det visionen om 25 % av väganslaget till Stockholmsregionen som Görel Bohlin nyss talade om? Är det därför centerpartiet är så angeläget om att komma in i samma bo som moderaterna? Jag tycker att Elving Andersson skall fundera litet över vad regimskiftet kan betyda för hans hjärtefrågor. Centerpartiet vill satsa 40 miljarder på järnvägen, moderaterna nöjer sig, vad jag förstår, med ungefär hälften. Kenth Skårvik ställde en fråga om vad som händer i storstadsregionerna om uppgörelserna inte håller. Jag kan inte, och skall inte heller, stå här och uttala mig om detta. Dessa förhandlingar måste slutföras i dialog med den delegation som ju skall hålla i dessa infrastruktursatsningar. Principen, att i huvudsak nå målen om förbättrad miljö och framkomlighet, har lagts fast av utskottet. Det är detta som vi har velat stimulera med denna statliga satsning. Om man inte når dessa mål kan ju staten inte heller vara förpliktigad att stå vid utfästelsen om dessaa miljarder. Det ligger här ett stort ansvar på de lokala och regionala representanterna att i fortsättningen samla sig till kring lösningar som samordnat ger de positiva effekter som vi har velat eftersträva. Den utlovade miljarden var ju inte till för att ge ett allmänt ekonomiskt tillskott till storstadsregionerna utan för att lösa ett problem. Låt mig, herr talman, efter de svar som jag nu har lämnat på de direkta frågorna och efter att ha läst reservationerna i betänkandet, själv ställa ett antal frågor. Folkpartiet och moderaterna har en gemensam portalreservation där man talar om att trafikgrenarna bör ges ett ökat kostnadsansvar. Jag undrar då: Vilka trafikgrenar är det som nu inte bär sina kostnader och som skall bära större kostnader? Det vore intressant att få svar på det. Man talar vidare om att ekonomiska styrmedel skall användas i större utsträckning. Vilka priser är det som skall höjas resp. sänkas när man förfinar de ekonomiska styrmedlen? Jag tror att det vore bra att få det konkretiserat. Det kan annars upplevas som slagord. Elving Andersson framträdde här som väldigt progressiv i allmänna termer. Jag fick ett intryck av att centern nu var ute för att göra stora satsningar utöver regeringens förslag. När jag läser reservationer finner jag inte något av det. Centern talar också om mer än 100 miljarder under 1990 talet, och det skall finansieras med hjälp av försäljning av statliga företag -- jag har redan varit inne på det. Järnvägsobligationer återkommer man till. Nu undrar jag: Om jag nu skulle vilja köpa en järnvägsobligation, vilken ränta kan jag räkna med? Vilka villkor har ni tänkt erbjuda för de här obligationerna? Till centern skulle jag också vilja säga: Ni ställer er vid sidan om förhandlingsuppgörelserna i storstadsregionerna och säger att omförhandling blir nödvändig. Om jag har förstått det rätt har centern varit med, i varje fall i Göteborg. Innebär det här att ni nu förkastar den uppgörelse som era partirepresentanter i Göteborg har varit med om att träffa? Moderaterna försöker, om jag förstår det rätt, sitta på två stolar i en annan intressant fråga. Det handlar om Stockholmsuppgörelsen. Trafikavgifter bör endast få användas för att finansiera nya vägprojekt, säger moderaterna. Detta betyder att s.k. områdesavgifter inte bör införas på befintliga gator och vägar. Man kan kalla avgifterna vad man vill, men frågan är, Görel Bohlin: Hur kan moderaterna tro att man kan finansiera en österled resp. västerled i Stockholm med avgifter från trafikanterna, om man samtidigt erbjuder fri passage rakt igenom centrala Stockholm? Även om moderaterna nu hyser en väldig skräck för bilistpartiet vore det välgörande, tror jag, om man försökte tala klartext i den här frågan.

Herr talman! Jag förstår inte alls varifrån kommunikationsministern har fått det att jag och mitt parti inte skulle vilja ha någon tillväxt. I vilket sammanhang har jag sagt det? Om Georg Andersson menar att det är bara tillväxten i form av fler motorvägar och en ständigt ökande privatbilism och tunga transporter på landsväg som räknas förstår jag Georg Anderssons uttalande bättre. Men är det det det handlar om? Det tycker jag att Georg Andersson faktiskt måste klargöra. Är inte de 65 miljarder som vänsterpartiet vill satsa på nyinvesteringar i järnväg också något som ökar den eftersträvansvärda tillväxten? Man kan också resonera så här: Bör vi inte sträva efter tillväxt i kvalitet hellre än tillväxt i kvantitet? Då gör jag inte som vägverket gjorde i den tjusiga broschyr som jag nyss visade, nämligen räknar tillväxten i antalet nya mil motorvägar, utan jag räknar på ett helt annat sätt. Jag tycker att vi måste minska bilismen -- både den tunga och personbilismen -- för miljöns skull. Det räcker inte med att jag och mitt parti tycker det, Georg Andersson, utan såvitt jag vet hävdar forskare -- som tror att regeringen och riksdagen menar allvar med de miljöpolitiska beslut som har fattats hittills -- bestämt att vi måste göra någonting åt trafiken. Vi behöver en ny transportstruktur. Här kan jag citera transportforskningsberedningen igen. Den säger att transportarbetet på kort sikt måste minska eller omfördelas mellan färdmedlen. Annars klarar sig inte riksdagens miljöpolitiska mål. I klartext måste vi köra mindre till dess att vi hunnit utveckla alternativa bränslen och/eller andra typer av motorer. Georg Andersson vill inte minska bilismen. I stället tror han att tekniken inom 10--15 år kommer att vara så ypperlig att vi har lyckats ta bort alla utsläpp från bilarna. Men det finns inga forskare som tror det, Georg Andersson. Transportforskningsberedningen säger att vi först om 25 år kan se några betydande minskningar av koldioxidutsläppen, som är en form av utsläpp som diskuteras över hela världen och där Sverige också måste ta sitt ansvar. Till sist vill jag fråga Georg Andersson varför han inte säger ett ord om den omfattande arbetslösheten inom statens järnvägar, som riskerar att öka ytterligare och som gör att helt nyutbildade lokförare får sparken, trots att Georg Andersson talar om att vi skall satsa på järnvägen. Jag vill också ha en kommentar till Prometheus och Drive. Är det de som skall frälsa Sverige och ge oss mer bilar och tätare biltrafik?

Herr talman! Jag noterar att kommunikationsministern har övergått till att fråga i stället för att svara på frågor. I min förra replik ställde jag två frågor. Jag frågade om det ändå inte är rimligt att järnvägen får en särskild satsning med hänsyn till att man underlåtit att nyinvestera i järnvägar under närmare 40 års tid. Där finns en stor eftersläpning. Jag frågade också hur man skall klara alla miljömål som vi måste klara om vi inte skall förstöra miljön och förinta en stor del av fisket, förstöra en del av skogsbruket, osv. Det fick jag inget svar på. I stället fick jag några frågor. Jag svarar i och för sig gärna på frågor, i synnerhet när det handlar om trafikpolitik. Jag sade i min förra replik att om man bygger nya och bättre vägar har det effekter på samhället. Det gör att folk kommer fram snabbare, och det gör att man reser längre. Det har i undersökning efter undersökning visat sig att vi människor är beredda att lägga en viss tid på resande, ganska oberoende av hur vi reser. Går det lättare att komma fram reser man längre, och då blir det naturligtvis mer transporter. Den typen av analyser bör man göra om man skall ha en trafikpolitisk strategi, så att man vet vad de olika utbyggnaderna leder till. Den massiva vägutbyggnad som Georg Andersson tänker sig leder, menar jag, till en kraftigt ökad biltrafik, som orsakar något av en trafikinfarkt -- av samma grad som vi redan har nere i Europa. Den typen av problem anser inte jag är önskvärd. Det leder till fler olyckor, det leder till ökad miljöpåverkan, det leder till ökade utsläpp, osv. Det leder också till en ökad centralisering i samhället, till att redan svaga regioner får det ännu svårare; segregering och sociala effekter får man också på köpet. -- Den typen av mer ingående analyser måste man göra om man skall ha en bra trafikpolitisk strategi. Jag har pläderat för att man när det gäller stora transporter, masstransporter, frekventa transporter, tunga och långväga transporter, skall satsa mycket mer på järnvägar och kollektivtrafik som är miljöanpassad. Då kan man klara transportbehoven bra med både låg energiförbrukning och liten miljöpåverkan, samtidigt som man får ett väl fungerande samhälle. Men såvitt jag förstår vill inte kommunikationsministern ta till sig detta. När det gäller miljöpartiets målsättningar utgår vi väldigt konsekvent ifrån naturens krav. Hur mycket måste miljöpåverkan minskas för att inte haven skall dö, för att inte skogarna skall skadas, för att försurningen skall stoppas osv.? Om man har den utgångspunkten, visar det sig att det inte räcker med avgasrening, med bara biobränsle eller med mycket av det som nu diskuteras, utan man måste också minska biltrafiken. Det kan framför allt göras i storstadsregionerna genom en kraftig satsning på kollektivtrafik och genom att överföra långväga godstrafik till järnväg.